Fru talman! Jag har vid det här laget suttit åtskilliga år i Sveriges riksdag, och jag har under de åren lärt mig att riksdagen är något av överraskningarnas hus. Mitt i vardagslunken kan de mest överraskande saker och irrationella händelser inträffa, och till detta hör de uppträdanden i fråga om småaktig träta som vi har fått bevittna här i dag. Jag antar att många åhörare och TV-tittare har väntat sig en seriös och upplysande debatt om de utrikespolitiska frågorna, och jag känner närmast ett behov av att be dem om ursäkt för det sätt som utrikesdebatten nu har bedrivits på under åtskilliga timmar. Jag vill säga att den atmosfär jag upplever när jag sitter i utrikesutskottet är mycket väsensskild från den jag har upplevt här. Under vardagsslitet i utskottet försöker vi seriöst och under samverkan ta itu med de aktuella frågorna — de frågor som är så viktiga för Sveriges möjligheter att behålla sin fred och sin frihet. Det har här i dag talats om yttringarna av apartheidpolitiken i Sydafrika — många talare har berört ämnet. De flesta talare har mycket starkt fördömt agerandet från den vita minoriteten, i dess förtryck och våld mot den färgade befolkningen.

Personligen känner jag mig närmast generad över den tamhet som präglat den här debatten tidigare då det gällt den svenska reaktionen på apartheidpolitiken. Den grymma verkligheten har ju den senaste veckan trängt sig på varje människa med rättskänsla, och vår maktlöshet inför våldet och orättvisan vill jag beteckna som närmast förlamande. Jag övergår nu till ett annat ämne. I år är det 40 år sedan den första kärnladdningen sprängdes över den japanska staden Hiroshima, och den smällen hade en chockverkan över hela världen. En fruktansvärd kraft i förgörelsens tjänst hade lösgjort sig ur vetenskapens förtrollade flaska, och sedan har ingen mänsklig makt förmått att stoppa den tillbaka dit. Kärnvapenhotet vilar fortfarande som en hotande skugga över mänskligheten. Sedan de två bomberna sprängts över Japan i slutskedet av andra världskriget har atomkraften inte använts i direkta krigshandlingar, men mer än 1500 kärnladdningar har detonerats i den febrila provaktivitet som kännetecknat stormakternas kapprustning. I FN:s olika organ för nedrustning och i direkta förhandlingar mellan de s.k. kärnvapenstaterna har ansträngningar gjorts för att på olika sätt begränsa eller hindra kapprustningen med kärnvapen, men dessa har inte varit särskilt framgångsrika i jämförelse med den allt snabbare uppbyggnaden av nya kärnvapensystem. Vissa begränsade avtal träffades dock under den relativt avspända period som 1970-talet utgjorde i förhållandet mellan stormakterna. Under 1980-talet har relationerna mellan främst de båda supermakterna USA och Sovjet varit i det närmaste djupfrysta och hindrat alla framsteg på nedrustningsområdet. Det totala antalet kärnladdningar i världen är ca 50 000, och med undantag för ett par hundratal har supermakterna USA och Sovjet hela denna arsenal. Övriga länder som bevisligen har kärnvapen är Frankrike, Storbritannien och Kina. Även Indien har utfört kärnvapenprov. Under de senaste fem åren har antalet vapenbärare — missiler och bombplan — varit i stort oförändrat, medan antalet stridsspetsar ökat. I dag har dessa vapenbärare en närmast otrolig precision, och det har gjort att laddningarnas styrka kunnat minskas. Den totala sprängkraften för alla kärnvapen i världen håller faktiskt på att minska, men detta innebär ingen reell nedrustning — man fördelar bara laddningarna mera effektivt. Vapenbärarna skyddas på olika sätt mot bekämpning, och särskilt ubåtarna är svåra att spåra. Genom att skydda sina vapen har supermakterna s.k. andraslagsförmåga. Det innebär att ett överraskande, massivt angrepp av den ene inte kan garantera seger över den andre, eftersom denne alltid har tillräckligt många vapenbärare kvar för att kunna svara med ett förödande motangrepp. Om hur kärnvapenmakterna tänker använda sina kärnvapen i händelse av krig vet vi i dag ingenting med säkerhet. Viss retorik —s.k. vapenskrammel — hör naturligtvis till spelet för att göra avskräckningen trovärdig. Om ett kärnvapenkrig skulle bryta ut, är riskerna för en snabb upptrappning med allt kraftigare kärnvapeninsatser från båda sidor överhängande. Just faran för en upptrappning är det svåraste hotet mot mänsklighetens överlevnad. Men detta hot är också den starkaste återhållande faktorn mot ett kärnvapenkrig över huvud taget. Sverige arbetar aktivt för avspänning, nedrustning och en internationell rättsordning. Vi känner med oss att vi lever säkrare om vi kan minska spänningen i världen och öka förtroendet mellan världens stater. För oss är det ett långsiktigt mål att gradvis minska kärnvapenhotet, rustningarna och de militära maktmedlens betydelse i den internationella politiken. Världen domineras i dag av de båda supermakterna USA och Sovjet. Detta känns inte på något sätt bra eller tryggt, när man ser att dessa båda supermakter ständigt strävar efter att utvidga sina maktsfärer — och också lyckas med detta. Sverige har alltid stöttat Förenta nationerna, och det är en gammal dröm att världens maktcentrum skall ligga i denna organisation. Nu måste vi kallt konstatera att den drömmen alltmer blir en dröm. När USA och Sovjet valt att demonstrera sin makt mot FN har organisationen varit maktlös. I USA har också förts en öppen diskussion om huruvida FN verkligen har någon funktion att fylla i framtiden, och både i senaten och i representanthuset har röster höjts för att USA gradvis skall dra ned sitt stöd till FN och FN:s underlydande organ. Nu verkar det emellertid som om den diskussionen har avstannat, och USA har under den gångna FN-sessionen visat en välvilligare attityd mot Förenta nationerna. USA har också de facto erkänt FN:s stora roll som förhandlingsorganisation för att lösa internationella spänningar. Men fortfarande kvarstår intrycket att USA inte önskar ett alltför starkt och självständigt FN. Samma inställning demonstrerar också Sovjet, och även om ledargardet i Kreml har växlat, har inställningen förblivit densamma. Vid valet av generalsekreterare har inte heller Sovjet velat satsa på starka profiler. Generalsekreteraren som person och Förenta nationerna som organisation får inte bli så stark att supermakternas inflytande hotas. Det är med detta läge som Sverige har att arbeta i Förenta nationerna. För att kunna spela en fredsbevarande roll måste FN ha möjligheter att på ett tidigt stadium gripa in i konflikter. Tillsammans med övriga nordiska länder har Sverige lagt fram ett förslag för att stärka FN:s organisation. Huvudpunkterna är följande: 1. Säkerhetsrådets effektivitet måste förbättras. Rådet måste kunna ingripa tidigt i konflikter och självt ta ansvar för sina beslut i praktiken. 2. FN:s generalsekreterare måste få ett starkare stöd av säkerhetsrådet. 3. FN:s kapacitet för fredsbevarande aktioner måste ökas genom att man inrättar beredskapsstyrkor. 4. Generalförsamlingens resolutioner bör mer ha karaktären av konstruktiva förslag och mindre av deklarationer. Detta nordiska förslag är utomordentligt viktigt om FN skall kunna vara en garant för världsfreden, för de små nationernas säkerhet och för skyddet av de mänskliga rättigheterna. FN:s uppgift får inte bara vara att uttrycka opinioner, utan FN måste även genomdriva lösningar. Folkpartiet anser att den för närvarande mest angelägna åtgärden för nedrustning är ett fullständigt förbud mot alla provsprängningar av kärnvapen. Sedan 1963 finns ett fullständigt förbud mot provsprängningar i atmosfären, i rymden och under vatten. Detta har lett till att sprängningarna i stället flyttats under jord. Tyvärr motsätter sig de ledande kärnvapenmakterna ett avtal om fullständigt provstopp, och det understryker vad jag tidigare sagt om det farliga i deras dominans. Folkpartiet ser det som utomordentligt viktigt att ingen möda lämnas ospard för att genomdriva ett fullständigt provstopp. Folkpartiet stödjer också förslaget att FN skall besluta om en frysning av kärnvapenarsenalerna, dvs. att de inte skall byggas ut. Sverige och Mexico har även i höst lagt fram ett förslag om ett omedelbart inställande av provtillverkning och utplacering av kärnvapen samt produktion av klyvbart material. Samma förslag har tidigare behandlats i FN och då samlat en stor majoritet bland FN:s medlemsländer. Tyvärr motsätter sig flertalet NATO medlemmar förslaget. Den senaste omröstningen lämnade samma resultat som de tidigare. Frågan om en frysning av kärnvapenarsenalerna vinner allt fler anhängare också i USA. Det demokratiska partiet kräver i en motion i senaten att USA skall ansluta sig till FN-resolutionen. I USA finns det alltså i dag mycket delade meningar om huruvida frysningsförslaget är bra ur amerikansk synpunkt — och då också med avseende på förhandlingarna med ryssarna. Just nu verkar det som om det vore en klimatlindring på gång i de tidigare nedfrysta relationerna mellan USA och Sovjet. Det vore något av ett önskeläge att de båda supermakterna kunde enas om en kärnvapenfrysning som ett klart formulerat delmål i nedrustningsförhandlingarna. Detta skulle i sin helhet öppna kärnvapenförhandlingar även på andra nivåer. Som ett ytterligare tecken på det förbättrade klimatet mellan USA och Sovjet startade för ett par veckor sedan direkta nedrustningsförhandlingar i Genéve mellan de båda supermakterna. Experter rubricerar dessa förhandlingar som kanske de viktigaste sedan kärnvapenålderns början för 40 år sedan. Det anses också att det finns goda chanser att man skall nå direkta resultat i dessa förhandlingar — inte så att man hastigt och lustigt skulle kunna avskaffa alla kärnvapen, vilket i dagsläget tyvärr är en utopi. Nej, vad man förhandlar om är att försöka stabilisera terrorbalansen, och det är ”den stora bytesaffären”, dvs. att man försöker skaffa sig strategiska fördelar på den andres bekostnad. Det som gör att förhandlingarna har rimliga chanser att lyckas är att båda sidor har mycket att vinna och inte särskilt mycket att förlora på nedskärningar i kärnvapenprogrammen. I skuggan av Genéveförhandlingarna arbetar Stockholmskonferensen oförtrutet vidare. Den nu avslutade perioden har präglats av att NATO länderna gått till offensiv för att få fram överenskommelser om förtroendeskapande åtgärder på den militära sidan. De har lämnat en precisering av sitt förslag från förra våren och förklarat att detta är att betrakta som ett förslag till en slutöverenskommelse. Under konferensen har diskuterats möjligheterna att relativt snabbt få fram någon eller några delöverenskommelser för att kunna visa upp framsteg. Detta läge är väl nu överspelat. Sverige företräder naturligtvis i första hand sina egna intressen med krav på säkerhet och fred i sin omgivning men spelar också en central roll i brobyggandet. I ett idogt arbete med personliga samtal och andra informella kontakter finns de svenska förhandlarna hela tiden i konferensens centrum. Det är naturligt, genom att Sverige står som värd för konferensen, men det beror också till mycket stor del på att våra förhandlare genom fasthet och kunskap har skapat respekt för den svenska delegationen.

Fru talman! Utrikesministern har tidigare redogjort för regeringens nedrustningspolitik. Jag skall inte upprepa vad han sagt utan i stället belysa vissa aspekter av nedrustningspolitiken och utveckla regeringens syn på en del av frågorna. Inte ens vår egen traditionellt lugna del av världen har helt kunnat undgå att påverkas av supermakternas kapprustning och inbördes rivalitet — därmed inte sagt att någon part har intresse av eller önskan att det stabila läget i Norden förändras. Men supermakternas globala ambitioner och världsomspännande rustningar gör att nära nog ingen del av världen kan undgå att direkt eller indirekt påverkas av förhållandet och rustningskapplöpningen mellan dem. Därför ligger det i Sveriges eget intresse att försöka bidra till förbättrade supermaktsrelationer och minskade rustningar. I en värld där vi alla lever i kärnvapenkrigets skugga blir det en tvingande nödvändighet att söka politiska — och inte militära — lösningar på existerande och potentiella konflikter. Detta synsätt präglar den socialdemokratiska utrikespolitiken och är i dag viktigare än någonsin. Kärnvapen utgör det allvarligaste hotet mot mänskligheten. Flera forskarrapporter visar att även en begränsad användning av kärnvapen skulle — förutom mycket omfattande skador genom sprängverkan, hetta och strålning - kunna förorsaka en arktisk nukleär vinter. Kärnvapen kan förvandla jorden till en förmörkad, nedfrusen planet och hota allas vår överlevnad. Därför prioriterar vi från svensk sida åtgärder för kärnvapennedrustning. Därför fäster vi så stor vikt vid multilaterala förhandlingar och vid supermakternas bilaterala kärnvapenförhandlingar. Ty även om vi inte har kärnvapen, även om vi inte skulle anfallas med kärnvapen, även om vårt land inte skulle bli krigsskådeplats, så skulle vi inte kunna undgå att drabbas av ett kärnvapenkrig i vår omvärld. Därför har vi både rätt och skyldighet att kräva att kärnvapenstaterna aldrig brukar dessa vapen utan i stället genast vidtar konkreta åtgärder för att minska och avveckla sina sedan länge överdimensionerade kärnvapenarsenaler. Många vapensystem under utveckling har drag som av motsidan upplevs som destabiliserade. De väcker misstankar om motpartens intentioner, bidrar till ömsesidig fruktan och misstro samt ökar risken för åtgärder som kan leda till kärnvapenkrig av misstag. De framkallar reaktioner som leder till krav på ökade rustningar, vilket i sin tur förstärker den redan existerande misstänksamheten. Denna onda cirkel måste brytas. Den utveckling jag tänker på gäller bl.a. ballistiska missiler som har flera, oberoende träffsäkra stridsspetsar , utveckling av metoder för krigföring mot strategiska ubåtar, ”launch-on warning”-strategier, vapenbärare med dubbla användningsområden, snabba och träffsäkra medeldistansmissiler, anti-satellitvapen, rymdbaserade missilförsvarssystem samt kryssningsmissiler för att bara nämna några i dag omdebatterade exempel. Lågtflygande kryssningsmissiler har dessutom egenskaper som kan skapa särskilda svårigheter för oss liksom för andra neutrala länder. Under inflygning mot sina mål bortom svenskt territorium kan de kränka vårt luftrum i uppenbar konflikt med folkrättens bestämmelser. Detta kan vi självfallet aldrig acceptera. Det är angeläget att också dessa system tas upp i de nu påbörjade förhandlingarna mellan supermakterna. År 1984 blev ett förlorat år för kärnvapenförhandlingar och kärnvapennedrustning. Varken bilaterala eller multilaterala kärnvapenförhandlingar ägde rum. Det är därför positivt att de två supermakterna nu har inlett bilaterala förhandlingar om kärnvapen och rymden. Förhoppningsvis innebär detta att båda sidor nu inser att de såväl på kort som på lång sikt har mer att vinna genom förhandlingar än konfrontation. Förhandlingarna berör frågor av yttersta vikt för internationell fred och säkerhet. Målet för dem är, som det gemensamt deklarerades den 8 januari, att förhindra en kapprustning i rymden, att avbryta den på jorden och slutligen att avlägsna kärnvapen överallt. Det här är en målsättning som vi självfallet välkomnar och som vi kan ge vårt helhjärtade stöd. Samtidigt vet vi att förhandlingarna blir mycket komplicerade och kommer att ta tid att genomföra. Men vi kan inte passivt slå oss till ro med denna vetskap. Vi har rätt att kräva att de nu pågående förhandlingarna inom rimlig tid leder till resultat i linje med den angivna målsättningen. Vi har också rätt att kräva att även vi och andra stater hålls informerade om förhandlingarnas förlopp. Förhandlingarna i Geneve angår inte bara kärnvapenmakterna. Hänsyn måste också tas till icke-kärnvapenstaternas intressen. Ytterst gäller förhandlingarna alla folks och alla länders fred och säkerhet. Under de senaste åren har det dess värre funnits goda skäl att betvivla uppriktigheten i supermakternas vilja att träffa de kompromisser som krävs för att nå resultat i förhandlingsarbetet. I nedrustningskonferensen i Geneve har vissa kärnvapenstater visat ovilja att förhandla om kärnvapenfrågorna och i synnerhet om ett fullständigt provstoppsavtal. De tidigare avbrutna bilaterala förhandlingarnas förlopp har vi givetvis mindre insyn i. Men det är svårt att tro annat än att båda parter i praktiken delar ansvaret för att de inte ledde till några positiva resultat. Vi hoppas nu att deras attityd har ändrats så att resultat kan nås, inte bara i de bilaterala förhandlingarna utan också inom nedrustningskonferensen i Genéve. Att förhandlingar inom den konferensen om ett fullständigt provstoppsavtal kommer till stånd är av största vikt, inte minst mot bakgrund av icke-spridningsfördragets tredje granskningskonferens, som äger rum i september i Geneve. Trots att inga bilaterala eller multilaterala kärnvapenförhandlingar pågick under 1984 gjordes dock vissa framsteg inom andra ämnesområden. Vid konferensen i Gené&ve inleddes, under svensk ledning, regelrätta förhandlingar om en multilateral konvention för ett fullständigt förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt dessa vapens förstörelse. Vi vet alla hur angeläget ett sådant förbud är. Kemiska vapen har använts. Förnyad användning kan inte uteslutas. Det handlar om ett erkänt inhumant vapen som medför stora mänskliga lidanden. Det är därtill fråga om vapen som är relativt billiga och enkla att framställa. Kemiska vapen kallas därför ibland ”den fattiges atombomb”. Förutsatt att alla parter visar en uppriktig vilja att nå resultat bör det vara fullt möjligt att få till stånd en konvention inom några år. En sådan skulle innebära verklig nedrustning — existerande lager och produktionsanläggningar skulle förstöras och inga nya vapen produceras. En konvention skulle också positivt kunna påverka andra förhandlingar genom att visa att nedrustning trots allt är möjlig i dagens värld. I somras framlade Sverige i nedrustningskonferensen ett avtalsutkast, som förbjuder användning av radioaktivt material i fientligt syfte, vare sig detta sker genom användning av radiologiska vapen eller genom attacker på kärnenergianläggningar, som leder till utsläpp av radioaktivitet. Med våra många kärnkraftverk har vi självfallet ett starkt intresse av ett sådant avtal. Förslaget har mottagits positivt av flertalet länder, och vi hoppas att konkreta steg mot ett avtal skall kunna tas inom kort. Den mexikansk-svenska resolutionen om kärnvapenfrysning som framlades inför höstens generalförsamling har fått stöd av en överväldigande majoritet av FN:s medlemsstater. Vårt frysförslag, som syftar till att stävja en fortsatt kvalitativ upprustning på kärnvapenområdet, stöds av en bred majoritet i den svenska riksdagen. Vi ser en frysning, som givetvis skall underkastas erforderlig kontroll, som ett nödvändigt första steg för att sätta stopp för en rustningsutveckling som för länge sedan passerat det absurdas nivå. Det finns som vi vet de som hävdar att frysningsförslaget i praktiken är överspelat nu när supermakterna skall förhandla om reella reduktioner. De som hävdar detta har tidigare varit emot förslaget, men har då angivit andra orsaker. Det är frestande att hävda att argumentationen i detta fall tenderar att anpassas efter det man uppfattar som ytligt gångbart snarare än efter för handen varande realiteter. Det vore renhårigare att tillstå att verkliga minskningar av kärnvapen rimligen inte kan uppnås annat än efter långvariga förhandlingar och att det helt avgörande därför är att redan nu söka vägar som i en framtid kan underlätta konkreta överenskommelser om kärnvapennedrustning. Regeringen finner mot denna bakgrund en kärnvapenfrysning vara minst lika angelägen i dag som tidigare. Den skulle kunna bidra till att hejda en fortsatt farlig kapprustning. Den skulle utgöra en bekräftelse på att parterna verkligen är genuint intresserade av att stoppa kärnvapenkapprustningen, och därmed också bidra till förtroende och ett fruktbart förhandlingsklimat. En frysning utgör därför enligt vår mening en fortsatt bra utgångspunkt för förhandlingar om reduktioner. I Stockholmskonferensen har arbetet sakta men säkert gått framåt under året. Visst skulle vi ha velat se snabbare framsteg, men förhandlingsarbetet är tidskrävande. Genom det dagliga arbetet och kontakterna har nu de olika deltagarna en bättre förståelse för övriga parters ståndpunkter. Det borde vara möjligt att nå en överenskommelse i Stockholm före ESK-uppföljningsmötet i Wien i november 1986, så att det mötet kan leda vidare till nästa fas — nedrustningsfasen. Kapprustningen känner inga geografiska gränser. Alla länder på alla kontinenter påverkas. Kapprustningen har nått haven, och den hotar nu att utsträckas även till rymden. Allt fler länder har i dag satelliter av olika slag. De används för bl.a. kommunikation och meteorologi men också för stormakternas militära spaning och planering. Satelliterna spelar en avgörande roll för att förvarna i händelse av angrepp med kärnvapenmissiler. De är avgörande för kontroll av vissa nedrustningsavtal. Anti-satellitvapen hotar både civila och militära satelliter. Sovjetunionen har redan tidigare utvecklat ett anti-satellitvapen. En avancerad utveckling av dessa vapen pågår nu i USA. Utprovningen var planerad att äga rum i vår men har uppskjutits. Det var ett klokt beslut. Och än klokare vore om en sådan utprovning aldrig kom till stånd. När vapnen väl testats är det betydligt svårare att sätta stopp för den process som leder fram till en faktisk produktion och utplacering av dem. Mot denna bakgrund är det ytterst angeläget att snarast möjligt få till stånd ett totalförbud mot anti-satellitvapen. Eftersom flera länder berörs, bör det förhandlas fram multilateralt vid nedrustningskonferensen i Geneve. Förbudet bör omfatta såväl utveckling, testning, utplacering och användning av anti-satellitvapen som förstörelse av redan existerande vapen. Ett andra hot mot en fredlig användning av rymden, som vi hör mycket talas om i dessa dagar, är USA:s forskningsprogram för ett, som det kallas, försvar mot ballistiska missiler. SDI eller ”Stjärnornas krig” är andra namn som används. Det kan heller inte uteslutas att Sovjetunionen redan har inlett eller kommer att inleda ett motsvarande forskningsprogram. Vid ett flertal tillfällen har Sverige sagt att kärnvapenavskräckningen aldrig kan utgöra en varaktig grund för internationell fred och säkerhet. Detta hävdas nu även från amerikansk sida. Men våra slutsatser är väsensskilda. Vi menar för vår del att världen måste söka sig bort från kärnvapenavskräckningen och mot gemensam säkerhet grundad på förhandlingar, samarbete, fredliga lösningar och kärnvapennedrustning. Ett avancerat rymdförsvarsprogram leder till fler frågor än svar: Oo Riskerar man inte i praktiken att undergräva 1972 års ABM-avtal, som förbjuder utveckling, prov och utplacering av rymdbaserade försvarssystem mot ballistiska missiler? O Var går i sista hand gränsen mellan forskning å ena sidan och utveckling å andra sidan av dessa system? Utveckling är förbjuden enligt ABM-avtalet, vilket däremot inte forskning är. Men kan inte ett omfattande långt drivet forskningsprogram i sig komma att strida mot avtalets anda om än ej mot dess bokstav? Oo I ABM-avtalets inledning står: ”Parterna anser att effektiva åtgärder för att begränsa missilförsvarssystem vore en betydelsefull faktor för att hejda den strategiska offensiva kärnvapenkapprustningen och därmed bidra till att skapa gynnsammare villkor för vidare förhandlingar om att begränsa strategiska kärnvapen.” Äger inte denna grundläggande slutsats alltjämt sin giltighet? Oo Hur påverkas risken för ett s.k. förebyggande kärnvapenangrepp om den ena sidan bygger upp eller anskaffar ett missilförsvarssystem eller om en inbördes tävlan mellan parterna ytligt sett ger den ena parten ett försprång som han anser sig kunna utnyttja för militära eller politiska syften? Oo Är det inte troligt, rent av sannolikt, att utvecklandet av ett missilförsvar med nödvändighet leder till kompenserande motåtgärder? Flertalet forskare anser att det helt enkelt inte går att utveckla ett heltäckande missilförsvar. Till detta skall läggas de mycket påtagliga riskerna för att även ett mindre ambitiöst program kan komma att driva på rustningarna. Och slutresultatet blir inte en större trygghet utan en ökad osäkerhet till ett ständigt högre pris. Det är en farlig illusion att tro att det går att åstadkomma ett ogenomträngligt rymdförsvar mot kärnvapen. Kärnvapenhotet kan inte avvärjas genom missilförsvar. Endast i en värld utan dessa vapen kan hotet helt försvinna. Vägen dit går över provstopp, frysning, kärnvapenreduktioner, eliminering av särskilt destabiliserande kärnvapen, konventionell balans på lägre nivå, icke-förstaanvändning och förbud mot all kärnvapenanvändning. Regeringen gör vad som står i dess makt för att bidra till avspänning, förtroendeskapande och nedrustning samt för att avvärja kärnvapenhotet. Den verkar för provstopp, kärnvapenfrysning, en kärnvapenfri zon i Norden och en korridor fri från slagfältskärnvapen i Centraleuropa. Den arbetar för ett totalförbud mot kemiska vapen och förbud mot radiologisk krigföring, för framsteg i Stockholmskonferensen och en framgångsrik granskningskonferens för icke-spridningsfördraget. Kärnvapenstaternas agerande är dock avgörande. De håller nyckeln till framgång i nedrustningsarbetet i sin hand. Kommer de att stänga dörren för fler kärnvapen eller öppna den för rymdvapen? Vi har rätt att kräva att de besinnar sitt ansvar och aktivt bidrar till att vända utvecklingen i en riktning som gör det möjligt för oss att gemensamt bygga en värld i fred, utan kärnvapen och utan krigshot.

Herr talman! Vid det symposium med fristående säkerhetspolitiska experter som försvarskommittén ordnade hösten 1984 gjordes ett av debattinläggen av socialdemokratins nedrustningsexpert Inga Thorsson. Jag vill göra några av hennes funderingar till utgångspunkt för mitt inlägg i dagens utrikespolitiska debatt. Inga Thorsson citerar inledningsvis de direktiv 1984 års försvarskommitté fått när det gäller att överväga vilka tänkbara rustningskontrolloch nedrustningsåtgärder som är särskilt betydelsefulla för Sveriges säkerhet och hur vår politik i internationella nedrustningsfrågor skall kunna samordnas med och förstärka övriga delar av säkerhetspolitiken.

Inga Thorsson pekar på världsekonomins utveckling, den mycket livliga internationella debatten i säkerhetsfrågor samt den växande aktiva fredsrörelsen, var för sig faktorer som på sikt kan driva fram en utveckling mot nedrustning. Men trots detta konstaterar Sveriges tidigare nedrustningsförhandlare i FN att det finns mycket få skäl till optimism. Härtill bidrar, vilket Maj Britt Theorin också påpekat här, att båda supermakterna inte endast är ointresserade av, utan innerst inne negativa till, att inom FN-systemet, där även andra suveräna stater är delaktiga, förhandla om för dem själva fundamentala säkerhetspolitiska vapensystem, framför allt kärnvapensystem. Det är också lätt att peka på att avtal om ett totalt kärnvapenprovstopp, liksom en allmän anslutning till icke-spridningsavtalet och verkliga förhandlingar om kärnvapennedrustning i FN:s nedrustningskonferens ännu tycks ligga i ett avlägset perspektiv, detta trots att många års tungt, mödosamt och engagerat arbete lagts ned på dessa frågor, inte minst från de kärnvapenfria staternas sida. Utsikter till uppriktiga och meningsfulla multilaterala förhandlingar tycks Inga Thorsson se endast när det gäller kemiska vapen. I ljuset av detta förefaller det i dag mycket beklagligt att den svenska delegationen i Geneve just vad det gäller kemiska vapen försvagats. Det undandrar sig min bedömning om utrikesdepartementet verkligen gjort allt som kunnat göras för att hindra att en av nedrustningskonferensens sedan många år högt aktade och respekterade tunga personligheter, vår expert på kemiska vapen Johan Lundin, sett sig föranlåten att lämna sitt uppdrag. Att finna en ersättare med hans kunskaper är kanske möjligt, men att finna någon med hans erfarenhet är naturligtvis en fråga om många år. Sveriges möjligheter att påverka t.ex. de strategiska rymdoch kärnvapenförhandlingar som förs mellan supermakterna är synnerligen begränsade. Vårt inflytande kan ligga i den eventuella sakliga tyngd våra på olika sätt framförda synpunkter kan ha, och det bör rimligtvis främst gälla synpunkter på utvecklingen beträffande den strategiska situationen i och kring Norden. Det finns dock enligt min uppfattning ett område där Sverige verkligen kan påverka och som dessutom i hög grad har anknytning till vad som sägs i direktiven till försvarskommittén, nämligen intresse för vår egen säkerhetspolitiska situation och med potential för en utformning som direkt kan anknytas till egna säkerhetspolitiska värderingar. Jag syftar på de förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder som man nu arbetar intensivt med i Stockholmskonferensen. Behöver då det svenska engagemanget för Stockholmskonferensens innehåll ifrågasättas? Det flitiga och intensiva vardagsarbetet i arbetsgrupper av olika slag som nu bedrivs bakom konferensens väggar är förvisso inte spektakulärt massmediatillvänt eller ägnat att skapa rubriker. Litet orolig blev jag dock när jag av en ledande västdiplomat inom konferensen tillfrågades huruvida det finns något politiskt engagemang bakom de svenska förslagen eller om de är att betrakta som tjänstemannaprodukter. Detta tycker jag var en fråga som stämmer till eftertanke. Det är ingen tvekan om att Sverige vid Stockholmskonferensen kan spela och spelar en roll. Det har också från svensk sida satsats betydande personella resurser och kompetens i dessa förhandlingar, vilket i och för sig borde vara bevis på ett starkt svenskt intresse. Men hur är det med uttalanden i politiska sammanhang? Nedrustningspolitik bedrivs från svensk sida naturligtvis just i konferenserna och de internationella förhandlingsfora, men politiken utformas i Sveriges riksdag. Den politiska tyngden bakom våra diplomaters och militära experters agerande skall utformas här. För moderata samlingspartiets del kan jag peka på det utförliga och tämligen detaljerade innehållet i årets motion om nedrustningspolitiken där vi redogör för vilka utav de förslag, som är möjliga att behandla inom Stockholmskonferensens ram, som är viktiga och bör kunna leda till resultat. Det är min förhoppning att utrikesutskottet i sin behandling av nedrustningsfrågorna skall kunna biträda motionens innehåll och på så vis verkligen demonstrera den allmänna uppslutning som finns i frågan. Jag har gått tillbaka till den debatt vi hade i nedrustningsfrågor strax före jul. Även då höll jag ett utförligt anförande om Stockholmskonferensen. Den nämndes också i inlägg från centerpartiets och folkpartiets representanter. Ingen av de tre socialdemokratiska ledamöter som deltog i debatten, bland vilka Maj Britt Theorin var en, nämnde ens Stockholmskonferensen vid namn. Jag noterar med tillfredsställelse att Maj Britt Theorin i dag nämnde den åtminstone i förbigående. Det finns emellertid anledning uppmärksamma de förtroendeskapande åtgärderna och möjligheterna att minska misstänksamheten, bygga bryggor mellan folken och öppna dörrar och fönster för ett bättre klimat på det sätt som det förhandlas inom den europeiska säkerhetskonferensens och i synnerhet Stockholmskonferensens ram även i andra sammanhang än i riksdagen. Jag syftar då på vikten av att den breda folkliga opinionen, inte bara i vårt land utan även i andra västeuropeiska länder, som engagerar sig för fredsfrågorna får en tillräcklig insikt om vikten av de förtroendeskapande åtgärderna och genom ett ökat engagemang kan påverka stämningen och kanske t.o.m. agerandet från sina regeringars sida. Hur är det då med uttalanden i vårt land från regeringshåll? Jag kan peka på ett anförande i seriöst sammanhang, som försvarsminister Thunborg höll i augusti 1984 inför försvarshögskolan. Han uppehöll sig därvid utförligt vid nedrustningsfrågorna och vikten av att undvika orealistiska förväntningar. Vi måste ha klart för oss att kärnvapen kommer att finnas kvar och att det därför i det korta perspektivet är viktigt med en politisk vilja att slå in på en väg mot ökat förtroende. Han ville sätta former för krishantering samt stabilitet i centrum för nedrustningskontrollen och påpekade att förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder är helt centrala i sammanhanget, varvid Stockholmskonferensens viktiga roll är uppenbar. I ett längre perspektiv skulle enligt försvarsministern också frysning, provstopp, zoner och korridorer kunna leda till ökat förtroende och stabilitet. Men ännu viktigare är att se till att motståndaren ej gissar fel. Med reservation för att jag endast har tillgång till, har lyssnat till eller kunnat läsa referat av ett mycket begränsat antal av de tal i nedrustningsfrågor som regeringens nuvarande nedrustningsambassadör Maj Britt Theorin, och för den delen också statsministern, hållit i olika fora, tycker jag att tyngdpunkten i deras anföranden vanligen ligger på det mera långsiktiga, spektakulära perspektiven och att vardagsarbetet i de för all del publikt mera svårsålda, små stegen it.ex. Stockholmskonferensen får mindre utrymme. Det är antagligen så att engagemanget för och förhoppningarna om att uppnå några konkreta resultat när det gäller förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder inom ESK är större i de alliansfria staterna än inom NATO. NATO har dock lagt fram ett mycket detaljerat och noggrant utarbetat förslag om ökade informationsåtgärder och förbättringar vad gäller observatörsbesök. Enligt uppgift pågår inom NATO seriösa studier av vilka restriktionsåtgärder man kan tänka sig acceptera. Som vanligt är uppgifterna om den andra sidans inställning och syften svårare att genomskåda. Vissa öppningar har dock kunnat skymtas i de framlagda förslagen, åtminstone i det första sovjetiska förslaget SC4. Pessimistiska bedömare har velat se det senare framlagda SC6 som några steg tillbaka, men låt oss hoppas att så inte är fallet. Herr talman! Jag är medveten om att det krävs en annan pedagogik, som man brukar säga när man vill införa skolreformer, för att fängsla en publik med en beskrivning av ESK-processen, dess olika korgar och deras inbördes samband och av Stockholmskonferensen som en utomordentligt viktig pusselbit i ett realistiskt närmande till avspänningspolitiken även i ett något kortare perspektiv. Det är lättare att hålla åhörarna i spänning med beskrivningar om den totala kärnvapenkatastrofens ohygglighet. Ändå står ESK med sitt innehåll inte på något sätt i motsättning till en allvarlig vilja att förhindra kärnvapenkriget eller på sikt ersätta avskräckningsdoktrinerna med en fred byggd på förtroende och öppenhet mellan folken — tvärtom. ESK kan ta hand om viktiga delar i ett komplex av åtgärder, som är angelägna i ett näraliggande perspektiv. Till detta komplex hör formaliserade system för krishantering, ökade möjligheter till information, regelbunden kommunikation, ökad öppenhet samt förstärkning och amplifiering av ABM-avtalet. Människor, unga och gamla, är i dag medvetna om mänsklighetens förmåga att inom ett helt överskådligt tidsperspektiv iscensätta den yttersta domen. Människor ärt.o.m., i en utsträckning som kan uppamma defaitism, uppgivenhet och en känsla av att det inte tjänar någonting till, rädda. De europeiska folken har en långvarig kulturoch utvecklingstradition. Det förpliktar. Båda supermakterna tillhör denna kulturkrets. Skall de små länderna kunna påverka den politiska viljan hos supermakterna måste det ske genom sakligt, skickligt, tålmodigt och diplomatiskt arbete i förhandlingsfora där vi kan verka, och då inte minst i den europeiska säkerhetskonferensen. Dessutom finns det möjligheter för dem som sitter inne med kunskap att sprida denna kunskap till en upplyst, engagerad folkopinion i de länder där åsikter får bryta sig mot varandra och respekten och yttrandefriheten liksom åsiktsfriheten är en verklighet. Vi vet av erfarenhet att även den supermakt som inte tillåter en sådan åsiktsoch yttrandefrihet inte är helt okänslig för den debatt som förs utanför järnridån. Min förhoppning är att vi alla — i Sveriges riksdag, i partiorganisationer och i utåtriktat arbete — skall kunna bidra till att göra frågor om den politiska tyngden bakom det svenska arbetet i Stockholmskonferensen onödiga. Därmed kanske vi på sikt kan påverka de länder som är skeptiska till möjligheterna att uppnå konkreta överenskommelser till att inse att sådana överenskommelser är något som verkligen ligger inom möjligheternas ram och som stöds av en bred folkopinion i Europa.

Herr talman! Anita Bråkenhielms inlägg ger mig anledning att först svara på några frågor. Låt mig bara allra först säga att jag uppskattar det lugna och sakliga tonläge vi har i debatten. När det gäller Sveriges agerande i Genéve i fråga om kemiska vapen har vi under lång tid haft en mycket skicklig expert till vårt förfogande. Jag kan bara beklaga att det trots ihärdiga övertalningsförsök inte varit möjligt för mig att få honom att vara kvar. Han ville efter många års arbete av personliga skäl lämna sitt uppdrag. Under hans skickliga ledning har emellertid också andra människor skolats in i arbetet. Vi känner oss inte osäkra i vårt arbete när det gäller kemiska vapen. Tvärtom kommer Sverige att fortsatt spela en mycket betydelsefull roll i förhandlingarna mot ett avtal om kemiska vapen. Anita Bråkenhielm undrar om det finns en politisk vilja eller ett engagemang för Stockholmskonferensen. Ja, i allra högsta grad! Jag är ledsen att inte samtliga mina tal, som kanske ibland är alldeles för många, kan finnas till läsning överallt. Stockholmskonferensen utgör emellertid alltid en del för att skapa förtroende, och att skapa förtroende är en verklig förutsättning för att kunna åstadkomma en nedrustning. Stockholmskonferensen har sitt politiska stöd från den politiska ledningen icke bara i Sveriges riksdag utan också i Sveriges regering. Det finns naturligtvis inga delade meningar i regeringen om vad som skapar förtroende. Anders Thunborgs mångåriga erfarenhet av FN-arbete har lett honom till att också självklart veta vad kärnvapen innebär och vilka åtgärder som måste till för att stoppa kärnvapen. Han var inte för inte ordförande i den stora kärnvapenutredningen och kan även därifrån dra vissa slutsatser. Människor är rädda i dag — oerhört rädda. Det finns en risk att människor paralyseras inför den fruktansvärda kunskap de får om vad som kommer att hända, om vi inte agerar. Men det är viktigt att människor också har klart för sig att man kan påverka. Sverige kan påverka, och Sverige påverkar kanske i alldeles ovanligt stor utsträckning — icke bara vid Stockholmskonferensen utan också vid nedrustningskonferensen i Geneve och i FN. Det som är viktigt för oss är att icke begränsa vår aktivitet. Hotet om en kärnvapenkatastrof är nämligen så påtagligt att vi måste prioritera arbetet för att avvärja det hotet. Det är faktiskt inte Alva Myrdals eller Inga Thorssons fel att vi ännu inte har uppnått en kärnvapennedrustning. De har lagt ner många års arbete på detta och visat all den kunskap, vetenskapliga expertis och politiska omdöme som Sverige förfogar över. Trots det har kärnvapenmakterna ännu icke lyssnat tillräckligt på oss. Det betyder inte att Sverige skall ge upp sina ansträngningar. Tvärtom — med förnyade krafter skall vi ta en dust för att på sakliga och kunniga argument få dem att följa med både till ett provstopp och till en frysning och nedrustning av kärnvapen.

Herr talman! Låt mig få instämma i Maj Britt Theorins förhoppning att vår tyngd i förhandlingarna om kemiska vapen inte allvarligt skall ha minskat. Den politiska uppslutningen bakom Stockholmskonferensen har också för mig alltid varit självklar, men den är uppenbarligen inte lika självklar för utländska bedömare. Det var det som fick mig att reagera och fick mig att återigen på detta sätt ta upp frågan i den här debatten. Vad gäller detaljerna, förslagens utformning och en mer konkret diskussion kring innehållet så bör vi återkomma till det i nästa nedrustningsdebatt här i kammaren. Jag tycker emellertid att det finns anledning att understryka att många av våra vanligaste och mest hörda talare i dessa frågor kanske bör tänka på tyngdpunkten i sina anföranden. Tyngdpunkten bör ligga i vad vi konstruktivt kan göra, vad vi konstruktivt kan arbeta för. Det är givetvis inte någon uppmaning att minska det svenska engagemanget. Det vore mig fjärran att kritisera och skylla bristande framgångar i Gen&ve på bristande svenskt engagemang. Det är kanske snarare så att vi skall vara realistiska vad gäller vår möjlighet att påverka supermakterna. Även om vi är realistiska skall vi givetvis inte förtröttas. Att det råder en betydande — fullständig kan man säga — enighet mellan svenska partier om innehållet i och det hittillsvarande arbetet inom den europeiska säkerhetskonferensen är kanske en självklarhet för oss, men det är inte en självklarhet för andra länders observatörer.

När det gäller arbetet ute i landet är det, som jag sade, en betydande pedagogisk uppgift att förklara detta på ett lättillgängligt sätt. Jag vill också utifrån egna erfarenheter understryka att det är en mycket tacksam uppgift. Jag noterar också att Maj Britt Theorin i dag åtminstone nämnde konferensen. Jag hoppas-att konferensen i fortsättningen får ett minst lika stort utrymme i hennes anföranden som de, om även i ett längre och svårare perspektiv, lika viktiga men för Sverige mindre aktuella förhandlingarna om strategiska kärnvapen.
Herr talman! Får jag bara för fru Bråkenhielm klargöra att det i regeringsdeklarationen noggrant redogörs för vad den svenska regeringen anser om Stockholmskonferensen. Där har konferensen ingen undanskymd plats, och den har det naturligtvis inte heller när regeringens företrädare talar för Stockholmskonferensen och dess åtgärder. Det kan vara på sin plats att nämna att Sverige när det gäller fredsoch nedrustningssträvanden betraktas som en stormakt — det är enda gången vi kan känna oss litet stolta över det. Vi har ett mycket större inflytande i fredsoch nedrustningssammanhang än vår storlek som nation i vanliga fall skulle ge oss. Det är litet förvånande om det finns delegater på Stockholmskonferensen som skulle kunna uppfatta att förslag som förs fram från svensk sida inte skulle vara politiskt förankrade. Självfallet är de det, precis som förslagen som förs fram från andra håll och från andra länders sida. Det är regeringarnas representanter som har företräde vid Stockholmskonferensen. När det gäller var tyngdpunkten skall läggas och vad som är konstruktiv politik kan meningarna vara delade. Konstruktiv politik uppfattas ofta — som Carl Bildt sade i dag — som illusionistiska förslag om frysning, om korridorer osv. När korridorförslaget fördes fram betraktades det som näst intill omöjligt. Bara något år senare hade den konservative premiärministern i Danmark uttalat sitt intresse för förslaget. Vad som är konstruktivt och vad som är realistiskt är en fråga om vad man politiskt kan påverka länderna till att förstå och hur man rent tekniskt kan lösa problem. Det är konstruktivt att arbeta i 14 år vid nedrustningskonferensen på teknisk nivå för att komma fram till den tidpunkt då det direkta avtalsarbetet om kemiska vapen äntligen kan startas. Det har tagit oss 14 år av intensivt arbete. Hade vi gett upp därför att arbetet inte hade betraktats som konstruktivt och i ett kortsiktigt perspektiv inte skulle ha gett oss någonting, hade vi inte heller kunnat få ett avtal om kemiska vapen. Det är nog viktigt att komma i håg att realism i dagens tidsålder, i kärnvapnens skugga, är att hårt prioritera arbetet på att förhindra nya kärnvapen och att sätta stopp där vi nu befinner oss och att därifrån påbörja nedrustningsarbetet. Alva Myrdal har uttryckt detta på ett utomordentligt sätt: Hur jobbigt och hur svårt det än är så är det inte människovärdigt att ge upp.
Herr talman! Det vore mig fjärran att uppmana någon att ge upp. Inga Thorsson pekar i sin framställning, som jag citerade, på några tänkbara framgångsvägar i det allmänna internationella arbetet, t.ex. ensidiga neddragningar av kärnvapenarsenalen, ensidiga tillbakadragningar av framskjutna utplaceringar av slagfältsvapen i Europa, m.m. Detta är åtgärder som diskuteras intensivt inom NATO. En del har också omsatts i praktiken. Det måste ifrågasättas om inte sådana åtgärder rent av försvåras av propåer om att prioritera alltför komplexa och breda frågor, t.ex. förslagen om allmän kärnvapenfrysning. Rent definitionsmässigt bör små steg på vägen vara lättare att klara än mycket stora kliv. Det förtroendeskapande arbetet inom ESK:s ram har en annan karaktär, en annan natur, och är, som jag sade tidigare, inte någonting som på något vis kan sägas befinna sig i ett motsatsförhållande eller i konkurrens med de långsiktiga målen när det gäller att begränsa användningen av kärnvapen. Vi skall naturligtvis arbeta parallellt.

Däremot är jag fortfarande tveksam till att i någon form av framträdande lägga tyngdpunkten på det som handlar om vad som händer efter den totala katastrofen — att uppehålla sig vid nukleär vinter o.d. i alltför stor utsträckning. Det är alltid viktigare att inrikta all energi och allt intresse på att förhindra en katastrof, som redan i sig är tillräckligt skrämmande och total för att det skall vara ganska ointressant vad som händer efteråt.

Herr talman! När utrikesdebatten nu har passerat zenit kan vi på den nedre halvan av talarlistan i litet lugnare ton ägna oss åt att reda ut några som vi tycker väsentliga problem i sammanhanget. Jag skall för min del kortfattat ge några synpunkter på styrkebalansen och de militära hotanalyserna i dagens Europa. Det är frågor som ju har ett direkt och starkt samband med vår egen säkerhetspolitiska situation. Utgångspunkten för all militär planering är det militära hot som riktas mot den egna staten. Eftersom nationellt oberoende ges högsta prioritet är det hotanalysen som avgör hur mycket man satsar på det militära försvaret. Ett grundligt studium av de militära hotanalyserna bör därför vara en fruktbar utgångspunkt även för dem som vill främja nedrustning. Det gäller ju att förstå och påverka orsakerna till rustningarna. Gör man exempelvis det fullt rimliga antagandet att varken NATO eller Warszawapakten har för avsikt att starta anfallskrig, blir de senaste årtiondenas rustningsspiral beviset på systematiska fel i båda sidors hotanalyser. NATO har ständigt överskattat WP-hotet och rustat mer än vad som behövs och vice versa. Ett ökat intresse från nedrustarnas sida för de militära hotanalyserna bör kunna leda till en dialog med dem som anser ökade rustningar motiverade och nödvändiga. Det är alltid en fördel om två sidor i en debatt förstår varandras utgångspunkter och talar samma språk. Den internationella nedrustningsdebatten handlar sedan årtionden tillbaka i huvudsak om kärnvapnen. Att mer än 80 90 av rustningarna gäller konventionella vapen nämns ibland i förbigående. För framgång i nedrustningsansträngningarna krävs att kopplingen mellan konventionella styrkor och kärnvapen ägnas ökad uppmärksamhet. Starkt förenklat kan det mest uppenbara sambandet beskrivas på följande sätt. Behov av kärnvapen uppstår för den sida som anser sig underlägsen i fråga om konventionella styrkor. Den nukleära terrorbalansen har dock på senare år alltmer fått karaktären av en strategi för självmord. Den som först griper till kärnvapen utlöser en kedjereaktion som snabbt utplånar det mesta av livet på det norra halvklotet. Därför är kärnvapenoptionen inte längre särskilt trovärdig som avskräckning. Vad som krävs är en konventionell styrkebalans. Balansen mellan NATO och Warszawapakten i Europa berör vårt geografiska närområde. Det mesta av militär planering i Europa gäller de konventionella styrkorna. Skulle kärnvapen någonsin komma till användning i Europa, är den globala katastrofen närmast oundviklig. Talet om ett begränsat kärnvapenkrig i Europa saknar all trovärdighet. Därför ägnar sig båda sidors militära staber åt planering för ett konventionellt krig. I väst har man ända sedan början av 1950-talet beskrivit den militära balansen i Europa på det här sättet: Öst har ett mycket stort numerärt övertag i konventionella styrkor, manifesterat i ett stor antal divisioner och stridsvagnar. Östs doktriner bygger på offensiv krigföring. Eftersom väst saknar styrkor som kan stoppa en östlig offensiv, är det nödvändigt att hota med förstaanvändning av taktiska slagfältskärnvapen. NATO:s officiella försvarsdoktrin bygger därför på att kärnvapen sätts in i ett läge då östs offensiv överväldigar NATO:s konventionella försvar. Den traditionella västliga hotanalysen leder alltså fram till att förstaanvändning av kärnvapen är nödvändig för att skapa militär balans. Hur realistisk är då denna hotanalys? Är östs konventionella överlägsenhet verkligen så överväldigande? Eller har allmänna opinionen i väst sedan 1950-talet blivit vilseledd av en systematisk propaganda? I de västliga demokratierna är det ju nödvändigt att övertyga väljarna om behovet av höga militärutgifter, och det gör man lättas om hotet från öst upplevs som stort och växande. I öst kontrollerar man rustningsskeptikerna med andra metoder. Ordföranden i de västtyska socialdemokraternas säkerhetspolitiska utskott och tidigare statssekreteraren i försvarsministeriet Andreas von Bälow har nyligen i en liten skrift Alpträume West gegen Alpträume Ost gjort ett försök att redovisa fakta kring styrkebalansen. Hans väldokumenterade framställning baseras främst på öppet NATO-material. von Bälows slutsats är att NATO inte är så svagt och Warszawapakten inte heller så stark som påstås i den västliga säkerhetspolitiska debatten. Här följer en kort redovisning av några av hans fakta: 1. NATO har fler soldater under vapen än Warszawapakten. 2. NATO-staternas befolkning är en och en halv gång så stor som Warszawapaktstaternas och deras samlade BNP är nästan fyra gånger större än Warszawapaktstaternas. 3. NATO-staternas samlade rustningskostnader har under en rad år varit minst 50 70 större än Warszawapaktstaternas. 4. Vid ett utnötningskrig vore Warszawapakten helt chanslös mot NATO. Möjligheterna att i ett inledningsskede vinna framgångar vid ett blixtkrig med de Warszawapaktsdivisioner som ständigt är beredda bedöms som mycket små. NATO:s omedelbart gripbara styrkor är alltför starka. 5. Sovjets överlägsenhet i fråga om stridsvagnar är överdriven eftersom mer än hälften är föråldrade. Erfarenheterna från krigen i Mellanöstern visar att västs stridsvagnar är kvalitativt överlägsna. 6. All erfarenhet visar att sovjetiska militärer vill ha en mycket stor kvantitativ överlägsenhet innan de anfaller. Någon sådan överlägsenhet finns inte i Europa. 7. NATO är kvantitativt inte underlägset i fråga om flygstridskrafter. Kvaliteten på västs materiel är överlägsen. Under Libanonkriget 1982 sköt det av USA rustade israeliska flygvapnet ned 102 MIG-plan utan att förlora ett enda för egen del. 8. NATO är vida överlägset i fråga om sjöstridskrafter och amfibiekapacitet. 9. Sovjet har ingen möjlighet att i någon mening ”vinna” ett kärnvapenkrig på vilken nivå det än skulle föras. Andreas von Bälow anser att NATO inte alls behöver känna sig underlägset och att den västtyske värnpliktige soldaten har anledning att känna sig som en högst väsentlig del av ett fredsbevarande försvarssystem. Han är en del av avskräckningen och inte bara den snubbeltråd som utlöser kärnvapenkriget. SIPRI har i flera av sina årsböcker publicerat siffror som tyder på att NATO:s samlade rustningskostnader är väsentligt större än Warszawapaktens — kanske mer än dubbelt så stora. Det är naturligtvis svårt att göra sådana uppskattningar, eftersom hemlighetsfullheten i Östeuropa är speciellt stor när det gäller dessa frågor. Parallella amerikanska bedömningar avviker en hel del från SIPRI:s, främst därför att de innehåller påtagliga systematiska överskattningar av rustningarna i öst. Inte heller de visar dock på någon övervikt för Warszawapakten. Enligt den senast publicerade CIA-analysen har Sovjet efter 1976 inte ökat anskaffningen av nya vapen — dvs. den egentliga ”upprustningen”. Internationella institutet för strategiska studier i London, som är klart västvänligt i sina värderingar, har i sina rapporter på senare år blivit allt mindre alarmistiskt. I ”Military Balance” för 1983/84 skriver man att Warszawapakten är överlägsen på några områden och NATO på andra och att det inte finns någon helt tillfredsställande metod att jämföra dessa assymetriska fördelar. Balansen gör ett militärt angrepp till ett ytterst riskabelt företag och totalt sett finns inte tillräckliga styrkor på någondera sidan för att garantera seger. ”Konsekvenserna för en angripare är omöjliga att förutsäga och risken för en upptrappning till kärnvapenkrig är omöjlig att kalkylera”, slutar man. På senare år har även generalerna i NATO-högkvarteret ibland offentligt låtit förstå, att det kanske inte krävs mer än en viss marginell upprustning av NATO:s konventionella styrkor för att åstadkomma en acceptabel balans. Det har antytts att man då skulle kunna förändra doktrinen om ”förstaanvändning” av kärnvapen till ”icke tidig användning”, dvs. en rörelse i riktning mot ”icke-förstaanvändning”. Vid de förhandlingar om balanserade truppreduktioner på den europeiska centralfronten som förs i Wien sedan 1972 råder oenighet om hur stora de styrkor är som finns i Centraleuropa. Åsiktsskillnaderna är dock inte så betydande att de motiverar talet om en enorm östlig övervikt. Misstankar har uttalats om att Wienförhandlingarna inte ger något konkret resultat av det enkla skälet att en uppgörelse där skulle undergräva motiveringen för NATO:s doktrin om förstaanvändning av kärnvapen. Kopplingen mellan dessa hotanalyser och flera centrala nedrustningsfrågor är uppenbar. Frågan om deklarationer om icke-förstaanvändning av kärnvapen har kommit alltmer i förgrunden på senare år. Sverige har sedan hösten 1982 i FN ställt upp bakom detta krav, riktat mot kärnvapenstaterna. Frågan om en nordisk kärnvapenfri zon blockeras av att Norges och Danmarks högerregeringar inte inom NATO vill gå emot doktrinen om förstaanvändning. Om en mera realistisk hotanalys leder till att kärnvapenoptionen inte längre anses vara av central betydelse för NATO:s säkerhet, förbättras förutsättningarna för att realisera den nordiska zonen högst väsentligt. Palmekommissionens förslag om en kärnvapenfri korridor genom Centraleuropa blir något av en självklarhet om von Bilows analys av det östliga hotet blir allmänt känd och accepterad i väst. Frågan om de nya medeldistanskärnvapnen i Europa blir lättare att handskas med i de nu inledda nedrustningsförhandlingarna i Genåve om hotanalysen visar att det råder en rimlig grad av balans mellan NATO:s och WP:s konventionella styrkor. Även vissa frågor vid Stockholmskonferensen om förtroendeskapande åtgärder bör bli lättare att lösa. Denna exemplifiering antyder vilken central betydelse de militära hotanalyserna har, även för dem som arbetar med nedrustningsfrågor. Det kanske helt enkelt är så att vi som vill främja nedrustning av såväl ABC-vapnen som de konventionella vapnen hittills har fokuserat intresset till symptomen och inte tillräckligt grundligt ägnat oss åt de militära frågor som styrt utvecklingen mot allt högre rustningsnivåer. Herr talman! Myter är seglivade. Det gäller i hög grad myten om att Sovjet har ett enormt övertag i fråga om konventionella styrkor. Dessutom odlas den myten av de mäktiga i väst, och de gör propaganda för den. President Reagan har byggt en del av sin makt på en orealistisk bild av det sovjetiska hotet. Reagans propagandister — och deras eftersägare här i landet och här i riksdagen tycker inte om, att man påpekar sådant som att NATO:s samlade bruttonationalprodukt är fyra gånger större än Warszawapaktens, att NATO:s rustningar år ut och år in är väsentligt större än Warszawapaktens och att andra fakta tyder på att det faktiskt är NATO som har ett rejält övertag. Denna verklighet är väl känd i de kretsar som gärna vill ytterligare öka militärutgifterna i väst och i Sverige. För dem är emellertid myten om en enorm östlig överlägsenhet det bästa argument de har. Men för oss som anser att politiska beslut bör baseras på en realistisk analys av verkligheten är det angeläget att bekämpa denna myt. Vi har en mer optimistisk människosyn. Vi tror nämligen att det svenska totalförsvaret, som kostar 25 miljarder kronor per år, upplevs som mer meningsfullt och fredsbevarande av väljarna och skattebetalarna, om det hot som det skall möta ges mer rimliga och verklighetsnära proportioner.

Herr talman! Dagens talarlista har kännetecknats av en del provisorier, och jag tackar kollegan Ivar Virgin för att jag får möjlighet att göra mitt inlägg just nu. Det råder bred politisk enighet i vårt land om att Sverige som en fri demokratisk rättsstat har ett ansvar för att söka främja de medborgerliga frioch rättigheterna också i andra länder än vårt eget. Detta åtagande är inte på något sätt unikt för Sverige. Det gäller för världssamfundet i sin helhet, manifesterat i FN:s konventioner. Mera specifikt för Europas del finns dessa åtaganden uttryckta i Europarådets konventioner. De 21 stater som är medlemmar i Europarådet för en kontinuerlig dialog om frioch rättigheterna. Denna diskussion gäller inte enbart den egna utvecklingen, den rör situationen i Östeuropa och i tredje världen. Europarådets parlamentariska församling har antagit en resolution om biståndet och de mänskliga rättigheterna. Det har även EG gjort. Europarådet är intensivt engagerat i förberedelsearbetet inför rättighetskonferensen i Ottawa. Sverige har som liten nation ett begränsat inflytande i världspolitiken. Men vår röst har större relativ tyngd i vissa sammanhang. Sverige har en självklar regional betydelse. Som alliansfri, demokratisk nation spelar vi också en viktig rolli de s.k. NN-staternas, de neutrala staternas, agerande. Sverige är en stor bidragsgivare till FN-organen och en stor biståndsgivare. Detta ger oss också en plattform och ett ansvar. Uppföljningen av Helsingforsavtalet vad gäller de mänskliga rättigheterna tar sin början i Ottawa den 7 maj. Det faktum att Sverige har värdskapet för Stockholmskonferensen får inte innebära att vi som nation mattas i vårt intresse för att försvaret av de mänskliga frioch rättigheterna förs framåt. Tyvärr är det ju så, att mycket litet reellt sett har hänt i positiv riktning för de mänskliga rättigheterna som ett resultat av Helsingforsavtalet. Till en början fanns en optimism om att dokumentet skulle leda till en lättnad och större rörelsefrihet för medborgarna i öst. Dokumentet spreds genom enskilda insatser. S. k. Helsingforsgrupper bildades. Dessa grupper har sedermera utsatts för förföljelse och repression. Många av Helsingforsaktivisterna har fängslats. Situationen för de mänskliga rättigheterna i de östliga kommunistdiktaturerna är i dag lika dyster som före 1975. Tyvärr måste konstaterandet göras att det delade Europa är en realitet, medan förslagen om mänskliga rättigheter har blivit ett besvikelsernas aktstycke. Det är en svår balansgång för de västliga demokratierna att verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna i öst. Hindras eventuella framsteg i fråga om avspänning och nedrustning om väst driver rättighetsfrågorna hårt? Är det över huvud taget möjligt att få till stånd förbättrade fri och rättigheter för medborgarna i det totalitära Sovjetsystemet? Mot dessa frågeställningar måste ställas det fundamentala förhållandet att förtrycket i öst är en av orsakerna till spänningen och oron i Europa. Vi kan aldrig nå varaktig framgång med säkerhetsoch avspänningspolitiken, om vi blundar för rättighetssituationen i öst. Människornas krav på frioch rättigheter samt demokrati i Östeuropa tystnar inte för att vi ställer oss likgiltiga. Lyssnar vi inte blir resultatet bara att vår egen säkerhetsoch avspänningspolitik kommer att vila på en falsk grund. Den beaktar inte den konfliktrisk som rättighetssituationen i Östeuropa hela tiden innebär. Orsakerna är således många till att de väsentliga demokratierna måste bära sitt ansvar för att söka föra rättighetsfrågorna vidare i bl.a. Ottawa. I detta arbete får inte Sverige svika. Detta är desto angelägnare som den första och den tredje korgens frioch rättigheter berör de folks situation med vilka vi har urgamla och nära förbindelser, bl.a. de baltiska. Herr talman! Sverige har ett ansvar för att främja de mänskliga frioch rättigheterna också i den tredje världen. Sverige har ett ansvar som medlem i FN-samfundet och som stor biståndsgivare. I detta hänseende redovisar socialdemokraterna en mycket kluven inställning. När frågan om biståndet och de mänskliga rättigheterna kommer upp till debatt i denna kammare svarar utrikesministern — här närvarande — nästan automatiskt: biståndet får inte användas som påtryckningsmedel. Någon närmare analys presenteras sedan inte för kammaren. Faktum är emellertid att när generalerna tog makten i Chile avbröts biståndet med omedelbar verkan. Därom var de politiska partierna ense. Faktum är också att nära hälften av Sveriges bilaterala bistånd kan ses som ett led i kampen mot apartheid; ohyggligt aktuell i dessa dagar. Att svenskt bistånd skall stödja frontstaterna och arbeta mot apartheid på olika vägar, därom råder enighet i riksdagen. Likaså råder enighet om att Sverige i FN skall ta initiativ som för kampen mot apartheid, detta brott mot människans rättigheter, vidare. Från moderat sida har vi också lagt fram förslag till årets riksdag om att stödet skall öka till de grupper som inne i Sydafrika verkar för demokrati och mänskliga rättigheter. Men när sedan Vietnams invasion i och ockupationskrig mot Kampuchea kommer på tal, då tystnar socialdemokraterna. Trots detta flagranta brott mot folkrätten och det lidande och de flyktingskaror som Vietnams armé förorsakar, skall svenskt bistånd av betydande omfattning fortsätta att utgå. Om övergreppen i Matabeleland och Zimbabwes utveckling till enpartistat är det också påfallande tyst. Likaså är det tyst om Miskito-indianernas behandling i Nicaragua. Hur kommer det sig att den regering som är snar att fördöma kränkningar av mänskliga rättigheter i andra länder så gärna tiger när det gäller övergrepp och förföljelse i de svenska programländerna? Innebär pågående biståndssamarbete att något slags frizon inrättas gentemot länderna i fråga? Tvärtom borde biståndssamarbetet öka Sveriges möjligheter att föra en konstruktiv dialog med programländerna. Jag vill gärna understryka att den socialdemokratiska regeringens attityd vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter i mottagarländerna för svenskt bistånd inte på något sätt är internationellt förankrad eller accepterad. Tvärtom är det så att i Europarådets parlamentariska församling har det antagits en resolution som behandlar frågan om biståndspolitik och mänskliga rättigheter. I den uppmanas medlemsländerna att som huvudmålsättning för biståndssamarbetet ha inte bara ett tillgodoseende av den fattiga befolkningens basbehov, utan också att framsteg måtte göras i respekten och skyddet för politiska och mänskliga frioch rättigheter. Europarådets medlemsländer uppmanas att särskilt stödja sådana fattiga länder som söker främja en demokratisk samhällsutveckling. De uppmanas också att utöva diplomatiska påtryckningar och, om nödvändigt, minska det statliga biståndet till sådana länder där förföljelse, förtryck och systematiska övergrepp mot de mänskliga rättigheterna förekommer. Även Europaparlamentet, EG:s parlamentariska församling, har tagit upp frågan om bistånd och mänskliga rättigheter. Förslag har framlagts om att en dialog om mänskliga rättigheter skall upprätthållas med alla de länder med vilka EG ingått preferensavtal. I förevarande fall skall särskilda hearings hållas. Sveriges flata attityd vad gäller hävdandet av folkrätten i biståndssammanhang är närmast genant. Sverige bör inte ge bistånd till krigförande länder. Sverige har en lång tradition av att vilja värna om frihet, demokrati och hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Sverige är också bundet av internationella konventioner att föra en sådan politik. Detta åtagande bör gälla även vårt biståndssamarbete. Om något land som mottager svenskt bistånd allvarligt kränker sina medborgares mänskliga rättigheter eller andra länders nationella oberoende, så är det en skyldighet för Sverige att reagera. Sker ingen förbättring i situationen bör det svenska biståndet trappas ner och övergå i andra former, t.ex. rent humanitära insatser till förmån för den nödlidande befolkningen. Enskilda organisationer kan också i sådana situationer göra en betydelsefull insats. Herr talman! En framsynt svensk utrikespolitik måste främja frihetens och demokratins utveckling. Den måste verka för respekt för de mänskliga frioch rättigheterna och en demokratisk samhällsutveckling i de länder med vilka Sverige samarbetar. Det menar jag gäller i allra högsta grad även de svenska biståndsländerna — alltså inom biståndspolitikens ram.

Herr talman! Häromdagen läste jag ett referat från en temadag om fredsfrågor som hade anordnats i mitt hemlän. Jan Mårtenson och Inga Thorsson gav i artikeln exempel på det kollektiva vanvett som finns på sina hålli världen i dag. Det var siffror som i sin absurditet måste chocka oss och få oss ur vår soffhörna. Låt mig komma med ett axplock! Det finns ca 50 000 kärnvapen i världen i dag, vilket är lika med en miljon Hiroshimabomber. Sedan 1975 har det förts ca 150 krig med sammanlagt 20 miljoner döda människor som följd. Vidare: En enda ubåt går att ladda med tre gånger den totala sprängkraft som användes i andra världskriget. Den ständigt stigande vapenkurvan utmanar oss och kan uppfattas som det allt överskuggande i fråga om relationer mellan stater. Och kanske främst av allt: Det gäller vår framtid. Ändå skulle jag vilja ägna mig åt ett annat ämne, som jag tycker är lika angeläget och som också handlar om människans villkor, nu och för framtiden. Saken är lika brännande, lika hotad och lika uppfordrande: mänskliga rättigheter. I Helsingforsöverenskommelsen från 1975 slås de principer fast som skall gälla för relationerna mellan deltagande stater, och en av dessa principer är respekten för de mänskliga rättigheterna — en väsentlig faktor för frihet och rättvisa och välfärd. Dessutom innehåller Helsingforsöverenskommelsen vissa detaljerade bestämmelser. Det gäller bl.a. återförening av splittrade familjer, besök mellan familjemedlemmar i olika länder och informationsutbyte över gränserna. Just de här bestämmelserna har naturligtvis skapat stora förhoppningar och förväntningar och satt de östeuropeiska staterna under starkt tryck att tillåta sina medborgare att t.ex. resa ut och lika självklart få komma tillbaka igen. Tyvärr vet vi att det inte har blivit så. Ett par exempel från näraliggande områden — faktiskt bara ungefär en timmes flygresa från Sverige — kan visa detta. Många rapporter talar om den svåra situationen för dissidenter och oliktänkande i Sovjet. I sammanhanget behöver jag bara påminna om det upprop som ett antal svenska riksdagsledamöter skrev för drygt ett år sedan — den 15 mars 1984 — angående judarnas situation. Vi kunde visa i siffror att ett allt mindre antal tillåts göra det som Helsingforsdokumentet tillåter dem att göra och som Sovjet erkänt vara deras fulla rätt genom att skriva under deklarationen. Deras fulla rätt har alltså godkänts i teorin men knappast i praktiken. Ett antal judar sitter i fängelse eller befinner sig i s.k. inre exil.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 Situationen i Baltikum är oförändrat svår för dem som kämpar för rätten att uttrycka sig fritt och röra sig fritt. De som är aktivt oliktänkande behandlas allt hårdare. Vi har en lika stor moralisk skyldighet att reagera också å dessa människors vägnar. Kulturutbyte bygger ofta broar över gränser, och det är därför väldigt roligt att kunna påminna om att vi just den här veckan har ett gästspel från Estoniateatern, ett resultat av ett aktivt intresse från bägge hållen. Sådana gästspel innebär dessutom en stimulans för vårt eget kulturliv och berikar alltså, om det kan fortsätta. För centern är det självklart att vi från Sveriges sida skall fortsätta att arbeta för utvidgade kontakter, inte minst som ett stöd för och i solidaritet med det levande, nationellt förankrade kulturliv som otvivelaktigt finns inom den politiska ramen. Herr talman! Det är ett tredje exempel som tvingar sig fram hos mig lika väl som hos många andra när vi just i dag talar om mänskliga rättigheter. För ett par dagar sedan, just på 25-årsdagen av Sharpevillekatastrofen, fick vi uppleva hur apartheidpolitiken skördade nya dödsoffer i Sydafrika. Mottot ”alla människors lika rätt och värde” kräver att vi skarpt fördömer rasåtskillnad och förföljelse för hudfärgs skull, i alla fora och alltid. I skyddet av de mänskliga rättigheterna har vi en lång tradition av samarbete över partigränserna. Det säger vi i en av centerns motioner, och det känns angeläget att upprepa det erkännandet: Vi reagerar från svensk sida med skärpa när mänskliga rättigheter kränks, oavsett om detta sker i en stormakt eller om förtrycket pågår i ett litet land eller gäller en liten grupp människor. Vi har en bred opinions stöd. Enighet stärker och innebär också att vi kan och skall tillvarata alla möjligheter att försvara de mänskliga rättigheterna. Många människor kämpar i dag en hopplös och ojämn kamp för att hävda sina rättigheter. Den enda chans dessa människor och grupper har ligger i internationell solidaritet och internationell opinion mot förtryck i alla dess former. Som Margaretha af Ugglas nyss konstaterat sätter många sitt hopp till Ottawakonferensens möjligheter till fortsatt arbete för förståelse, respekt och medmänsklighet utan hinder av geografiska eller mänskliga gränser. Det är en stor chans som vi har och som vi skall utnyttja. Herr talman! Nu börjar en valrörelse som kommer att uppta mycket av spaltmetrarna och kräva mycket engagemang inte minst från oss som sitter i Sveriges riksdag. Vi får bara inte glömma, i bruset av våra egna ord, alla dem som inte kan få sina röster hörda. Solidaritet är ett ofta använt ord inte minst i denna sal. Det får aldrig stanna vid att det bara blir ett ord. I en konfliktfylld värld innebär den mänskliga tankens frihet ett hopp och en möjlighet. Vi är skyldiga både oss själva och andra att slå vakt om detta hopp och denna möjlighet.

Herr talman! Jag skall, som så många gånger tidigare, tala om Afghanistan. Fem år är ingen lång tid i mänsklighetens historia. Men fem år är en mycket lång tid för ett land som har blivit ockuperat av främmande makt. Fem år är en plågsamt lång tid för befolkningen inne i landet som oskyldigt drabbas av krigets fasor, och fem år är en förfärande lång tid för alla dem som på grund av kriget tvingats fly från sina hem, till fftämmande land eller till andra områden i det egna landet. Fem år är en skrämmande lång tid när man betänker att FN under de fem år som gått sedan Sovjet ockuperade Afghanistan inte har kunnat bringa Afghanistanfrågan ett uns närmare sin lösning. Det är en lösning som bara kan vara en: Sovjet måste lämna Afghanistan. Det är inte första gången i sin historia Afghanistan utsätts för orättfärdiga övergrepp från främmande herrar. Landet har i historisk tid ideligen varit utsatt för sådana angrepp, men ingen har i längden lyckats kuva det frihetsälskande folket. Kapitulation tycks vara ett okänt begrepp i Afghanistan. Nu har dock den afghanska gerillan i fem år fått kämpa en envis och tapper kamp mot de sovjetiska inkräktarna. Minst 100 000 man, kanske tre gånger så många, finns organiserade i motståndsrörelsen. Deras frihetslidel se och deras mod är värd vår respekt och vår beundran. Men vi får inte stanna där. Vi måste allt starkare ge dem vårt moraliska stöd och med humanitära insatser så långt det någonsin är möjligt bistå både dem som kämpar en ojämn kamp mot sovjetiska soldater med moderna vapen och alla dem som helt oskyldigt på grund av krigets fasor har fördrivits från sina hem. Sverige har i FN varje år i generalförsamlingen hört till de stater som fördömt invasionen i Afghanistan och krävt att Sovjet omedelbart drar bort sina trupper. Det är bra, men alla borde vid det här laget ha insett att enbart högtidliga tal inte hjälper. Hur välmotiverade de än må vara är det inte nog. Den 4 februari i år signerade marionettregeringen i Kabul en ny FN-konvention som fördömer tortyr. Det var ett hån mot FN och allt vad FN står för, om man samtidigt vet att bara några veckor senare presenterades för FN:s kommission för mänskliga rättigheter en av kommissionen förra året beställd rapport om de mänskliga rättigheterna i Afghanistan. Rapporten, som har fått tas fram utan hjälp av den nuvarande s.k. regeringen eller Sovjet, visar tydligt en sak: de mänskliga rättigheterna respekteras inte alls i Afghanistan av dess nuvarande regering. Brott mot dem hör till den dagliga rutinen. Den här rapporten har utarbetats av en österrikisk juristprofessor. Rapporten anklagar regeringen för att hålla ungefär 50 000 politiska fångar och uppger att tortyr i fängelserna hör till dagsrutinen. Jag skall bespara kammarens ledamöter detaljer om tekniken. Rapporten bekräftar också att Sovjetstyrkorna i landet siktar till att beröva gerillan dess förnödenheter. Följden har blivit att man har förstört bevattningssystem och skördar, att man har bombat civilbefolkningen i byarna och tydligen inte ens dragit sig för att använda kemiska bekämpningsmedel. Det är bra att vi nu fått en officiell rapport. Den bevisar egentligen bara vad vi redan visste: att en stor tragedi utspelas i Afghanistan. Desto större skäl för att med all kraft och vid varje möjligt tillfälle protestera mot de orättfärdiga grymheterna! Då måste vi fortsätta att verka med opinionsbildning, och göra det på alla områden. I en fempartimotion som bl.a. undertecknats av Britta Hammarbacken, Margaretha af Ugglas och mig har vi begärt att Sverige skall ta upp Afghanistanfrågan i alla FN:s underorgan. Vi menar nämligen att genom att driva Afghanistanfrågan inte bara i generalförsamlingen utan också i olika FN-organ skulle Sverige aktivt kunna bidra till den internationella opinionsbildning som är oundgängligen nödvändig för att Afghanistan åter skall kunna bli ett fritt land. På sistone har opinionen i Sverige mot ockupationen av Afghanistan börjat växa. Senast i lördags var det som bekant här i Stockholm ett stort demonstrationståg med mottot ”Sovjet ut ur Afghanistan”. Det är glädjande att den allmänna opinionen i Sverige nu äntligen börjar bli stark. Det är naturligtvis inte bra att det dröjt fem år, och det är inte bra att opinionen ännu inte är starkare i den övriga fria världen. Möjligen kan vi hoppas att den senaste FN-rapporten bidrar till en förstärkt internationell opinion. Efter fem år måste det vara dags för alla den fria världens regeringar att uppvakta Sovjets ledare direkt och kräva respekt för både folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Det borde vara dags för FN:s olika organ, som känner till mycket om de tragiska förhållandena inne i landet, att systematiskt sprida upplysningar om dem. Det borde vara dags för alla fria folk att engagera sig starkt för det ockuperade Afghanistan. Herr talman! Afghanistan ligger åtta timmars flygresa från Sveriges gräns, men Sverige och Afghanistan har samma granne. Vi har all anledning att visa vår solidaritet med Afghanistan. Vi har också all anledning att göra allt vi kan för att påverka andra stater att göra det.

Herr talman! Jag kommer att använda min tid i den här debatten till att något beröra och utveckla synen på förhållandena i Mellersta Östern, eller snarare Västasien, som jag anser är ett bättre begrepp i sammanhanget. De berörs i regeringsdeklarationen, och de har också varit föremål för en viss replikväxling tidigare, som jag vill återkomma till. Det som först och främst faller en i ögonen och uppmärksammas i Mellersta Östern-frågan är konflikten mellan Israel och de omkringliggande arabstaterna och, naturligtvis, det palestinska problemet. Israel har alltmer framstått som en makt som sätter sig över internationella resolutioner, som sätter sig över folkrättsliga principer och som i många avseenden uppträder på ett sätt som inte kan annat än starkt fördömas. Historiskt sett — under de senaste decennierna — har Israel gång på gång uppträtt som en erövrarmakt i området och lagt under sig allt större områden. Trots upprepade påstötningar, uttalanden och beslut från FN har man vägrat att återgå till de bestämda gränser som världsförbundet utstakade en gång. Det nämns också i de resolutioner som har tagits upp i utrikesdeklarationen. De allra senaste årens händelser i Libanon, som nu går mot sin sorgliga upplösning, är det senaste — jag törs inte säga det sista — exemplet på Israels sätt att agera i de här frågorna. Man invaderade under Likudregimens tid Libanon, först den södra delen, som man fortfarande håller. Så småningom gick man, som vi alla känner till, upp mot huvudstaden Beirut och involverade sig i de strider som redan tidigare pågick där. Denna militära operation har kostat oerhörda offer i form av människoliv och lidande för folken i Libanon och för palestinierna, som drevs ut —- i den mån de inte tillfångatogs eller avrättades i Libanon — och den har helt och hållet kommit till stånd på grund av Israels aggressiva politik i området. Jag behöver inte inför kammaren återupprepa hela händelseförloppet beträffande striderna i Beirut, med invadering av flyktinglägren Sabra och Shatila och den massaker som genomfördes där av libanesiska falangister medan den israeliska armén stod utanför och lät det ske, tittade på. Men det kan ändå vara av intresse att i dagens nummer av Dagens Nyheter ta del av vad den närmast ansvarige för den här operationen, Ariel Sharon, har att säga om händelserna. Det var han som var den mest ansvarige för dessa massakrer. Det var han som drev fram den militära aktionen. Och i dag är han handelsminister. I en debatt i Israel säger han, enligt Dagens Nyheter: ”Man lät mig inte göra färdigt jobbet i Libanon. Våra fiender här hemma störde kampanjen till den grad att vi inte nådde våra krigsmål.” Det står vidare: ”Bitterhet och hat förblindade dem som satte krokben för oss, ansåg Sharon.” Han ser alltså detta som en operation som var helt riktig och rättvis. Det var bara motståndet inne i Israel — från motståndare och kanske också delvis den internationella opinionen — som hindrade honom från att genomföra jobbet, ett jobb som bl.a. — måste man tro — också innefattade massakrer på civila i de palestinska flyktinglägren. Så talar en militarist och erövrare, och jag tycker det är ganska märkligt att man i debatten här i dag haft så mycket att säga om Israel, om judarna som förtrycks och om sådant, men haft så litet att säga om palestinierna och vad de har fått utstå under dessa år, allra senast i Libanon. Israel och Ariel Sharon har blod på händerna. De har byggt sin stat på andra människors olycka, och de fortsätter att bygga på den grunden. Det måste fördömas. Jag tycker att man i regeringsdeklarationen i det här sammanhanget är alldeles för svag och utslätad i sina kommentarer. Det är gott och väl att man redovisar resolutionerna som man ställer sig bakom, nu liksom tidigare, men när man säger att rapporten om övergrepp mot civilbefolkningen i södra Libanon inger djup oro, tycker jag att det är ett verkligt underskattande av vad som händer. Det är ju inte fråga om enstaka händelser, när israelerna nu igen går in i byar i södra Libanon och skjuter ner befolkningen urskillningslöst i s.k. vedergällningsaktioner, utan det hör till mönstret för denna statsbildnings agerande i regionen. Vad som händer i södra Libanon måste sättas in i sitt sammanhang, och då räcker det inte med att man bara känner oro. De borgerliga partierna har haft mycket litet att säga i den här frågan under utrikesdebatten i dag. Från moderat håll har man försökt angripa regeringen för att ha glidit i bedömningarna när det gäller synen på Israels bestämda gränser, och jag tycker att det på ett bra sätt har tillbakavisats av utrikesministern. Vi ställer oss naturligtvis bakom regeringsdeklarationen i det avseendet, både i år och tidigare. Det är självklart att vi inte ser några glidningar i det fallet. Men jag skulle gärna ha velat höra från moderata samlingspartiets, från folkpartiets och från centerpartiets företrädare här i kammaren i dag någonting om folket i Libanon, om palestinierna och om deras lidande, inte bara den andra sidans situation. Nu har Israel fått nya fiender i södra Libanon som är hänsynslösa och som ställer till väldigt stora besvärligheter. Shiamuslimerna, som utgör en del av den fundamentalistiska islamiska rörelsen, är Khomeinis protegéer. De har honom som sitt ideal — och det finns en hel del att säga om denna fundamentalistiska riktning inom islam. Vi har ingen anledning att på något sätt jämföra religioner och förvägra det ena eller andra folket rätten att ha den religion det önskar, men när religionen sätts i system som en förtryckarideologi, då har vi rätt att protestera.

Jag tycker också att det är märkvärdigt att i den här debatten ingen, vad jag hittills har kunnat höra, har nämnt någonting om Iran och vad som händer där —- i Guds namn, som det ofta framställs. Många har varit uppe i talarstolen, men ingen har haft någonting att säga om det förtryck som Khomeinis regim utövar mot hela befolkningen i landet. Karin Ahrland talade nyss om tortyr i Afghanistan. Det förekommer säkert. Jag har på den punkten ingen annan uppfattning än Karin Ahrland. Men det hade kanske varit på sin plats att något beröra vad som händer i grannländerna, i Iran och också i Pakistan, där diktatorn Zia-ul-Haq har tagit religionen i sin tjänst och använder den fundamentalistiska principen som ett instrument för att förtrycka folket. Det här påverkar också konflikten i Afghanistan. Motståndet mot förändringar som påbörjades 1978 leddes från början av religiösa ledare, mullor. De ideal som förfäktades av dem och som åtminstone delvis förfäktas av delar av motståndsrörelsen i Afghanistan i dag kan vi aldrig acceptera. De kan aldrig väcka vår aktning och respekt. Uttalanden om att den enda utbildning som behövs för afghanska skolpojkar — naturligtvis talas det inte om flickor — är att lära dem Koranen är något som vi, oavsett vad vi i övrigt tycker om konflikten i Afghanistan, aldrig någonsin kan acceptera. Kriget mellan Irak och Iran har berörts något i debatten. I det avseendet tycker jag att det finns anledning att rikta en viss kritik mot utrikesdeklarationen. Där uttalas förhoppningar om att uppgörelsen om att inte bomba civila mål skall respekteras. Men här visar Sverige åter sina dubbla ansikten, vilket jag tycker det finns stor anledning att påpeka. Vår handel med Iran har under de senaste åren tredubblats. Också vår handel med Irak har ökat. Det står i strid med att vi samtidigt fördömer dessa staters inre förhållanden. Vi fördömer deras krigshandlingar osv., men när det gäller de ekonomiska frågorna uppträder vi som vanligt med dubbla ansikten, och det är inte särskilt hedrande för oss. Vi borde i det här läget åtminstone vara mycket återhållsamma med att arbeta för att öka vår export till dessa stater. Framför allt borde vi vara återhållsamma när det gäller sådana saker som den etablering av en kemisk-teknisk fabrik i Iran som vi på nytt har engagerat oss i. Projektet påbörjades under schahens tid, låg nere under de oroliga åren i slutet av 1970-talet och har nu åter satts i gång. Svenska företag är involverade i uppbyggnaden av den här verksamheten med en produktion som naturligtvis kan användas också för militära ändamål, eftersom det är fråga om en tillverkning där man åtminstone på sikt kan framställa sprängmedel av olika slag. Jag skulle i det här sammanhanget än en gång vilja ta upp frågan om det kurdiska folket. Både i Iran och i Irak är det kurderna som drabbas hårdast av förtrycket, eftersom de utgör en minoritet som inte någon av dessa båda regimer accepterar. Förtrycket av kurderna för mig slutligen över till det andra landet i närheten, nämligen Turkiet. Också i fråga om Turkiet har det varit märkvärdigt tyst. Det har över huvud taget sagts väldigt litet om den här regionen i utrikesdebatten. Inte heller i utrikesdeklarationen har det sagts något om Turkiet, vilket förvånar mig. Vi vet ändå att man har en fascistisk militärdiktatur i landet, som åtminstone delvis måste räknas till Europa och som har säte i Europarådet. Där har vi visserligen motarbetat Turkiet på ett förtjänstfullt sätt, men man skulle gärna ha sett ett kraftigare fördömande från alla håll, både från regering och från opposition, i dagens debatt. Jag hoppas att Turkiet inte i fortsättningen kommer att bli bortglömt så som har skett i dag.

Herr talman! I regeringsdeklarationen berörs med endast ett par rader och i förbigående ett av världens största, ständigt akuta problem med den djupaste nöd som signum. Jag finner detta vara en beklaglig brist, särskilt som underlåtenheten kan ses som en återspegling av den likgiltighet som kan iakttas uppstå när ett problem får varaktig hemvist i vår livsmiljö. Min avsikt är, herr talman, att i mitt anförande behandla denna fråga, som borde hållas ständigt aktuell ej minst på grund av dess betydelse för fred och fredlig utveckling i världen. Förenta nationernas flyktingkommissarie inrättades den 1 januari 1951 efter beslut av FN:s generalförsamling. Beslutet gällde för tre års verksamhet, närmast för att lösa problemen med andra världskrigets flyktingströmmar. Mandatet för UNHCR har emellertid måst förlängas med på varann följande femårsperioder. Antalet flyktingar i världen har icke gått att minska — utvecklingen har snarast varit den motsatta. UNHCR:s uppgift är att driva en rent humanitär och icke-politisk verksamhet. Organisationen skall skaffa internationellt skydd åt flyktingar och söka finna varaktiga lösningar på dessas problem. Det kan ske genom frivillig repatriering, bosättning i ett annat land eller genom integrering i det land där flyktingen uppehåller sig. Som främsta stöd för sin verksamhet har UNHCR 1951 års FN-konvention rörande flyktingars status. I denna regleras flyktingars behandling i frågor som anställning, social trygghet, rörelsefrihet och utställande av resedokument. Konventionens mest betydelsefulla bestämmelse återfinns i Artikel 33, vilken förbjuder tvångsutvisning av en flykting till ett land där hans liv eller frihet skulle hotas på grund av ras, religion, nationalitet eller politisk åskådning. Konventionen har undertecknats av 95 stater. Sedan UNHCR:s tillkomst har begreppet flykting förändrats. Poul Hartling belyste detta i sitt inledningsanförande vid 1982 års möte med UNHCR. Han påtalade att den innebörd termen flykting hade i 1951 års flyktingkonvention och 1967 års tilläggsprotokoll nu fått ett vidgat innehåll genom att användas även om människor, som lämnat sina hemländer av skäl som interna strider och hungersnöd. Härav berörda grupper är vanligen så stora att individuell prövning är närmast omöjlig att genomföra. FN:s generalförsamling har därför infört som särskilt begrepp för människor i en flyktingliknande situation, i hemlandet eller utomlands, termen ”displaced persons”, tvångsförflyttade. Därmed kan även denna kategori omfattas av UNHCR:s verksamhet. I såväl det internationella som nationella arbetet på att ge stöd åt flyktingar har vissa gränsdragningsproblem av mera principiell natur uppstått. Ett sådant är var gränsen går mellan flyktinghjälp och utvecklingsbistånd, ett andra är vem som skall räknas in under begreppet ”displaced persons”. Vid UNHCR:s årsmöte 1982 påtalade flera västländer under generaldebatten att UNHCR:s uppgift var att i första hand tillgodose flyktingars behov av juridiskt skydd. Utvecklingen har emellertid gjort att huvuddelen av UNHCR:s resurser går till biståndsprogram som kräver mångårig insatstid. Uppfattningen hävdades att UNHCR:s verksamhet borde inskränkas till flyktingsituationens akutfas och till den hjälp som då kunde komma i fråga för repatriering eller omplacering i tredje land. Den gradvisa och tidskrävande integrationen i asyllandet borde ligga på de organisationers ansvarsområde som är inriktade på utvecklingsbistånd. Problemet togs upp på FN:s andra konferens till förmån för Afrikaflyktingar som hölls i Genéve i juli 1984. Det ingick i konferensens målsättning att fastställa, att det fanns ett samband mellan flyktinghjälp och utvecklingsbistånd. Konferensen kunde ena sig om att detta samband existerade och hade därmed nått vad som kom att betraktas som det kanske viktigaste resultatet av ICARA II. Det slogs fast att FN:s flyktingkommissarie hade ansvaret för en flyktingsituations första akuta fas. Därefter måste organisationer för utvecklingsbistånd ta över arbetet med att ge flyktingarna möjlighet till utkomst och integration i det nya samhället. Denna UNHCR:s avlastning av långsiktiga insatser och dessas överförande på biståndssidan innebär ökade krav på höjda utvecklingsbidrag särskilt från länder med ett stort antal flyktingar. Konferensen noterade detta och antog en deklaration och ett handlingsprogram till stöd för en samordning av olika biståndsformer. En svår och känslig fråga är att avgöra vem som kan innefattas under begreppet ”displaced persons”. Genom att termen har införts som ett särskilt begrepp vid sidan av FN:s flyktingkonvention blir gränsdragningen för vem som hör hemma inom denna kategori mera en bedömningsfråga än ett på ett definierat regelsystem vilande beslut. Detta är en avgörande nackdel, ej minst för enskilda nationer som har att ta ställning till huruvida uppehållstillstånd skall beviljas eller ej. Till bilden hör att denna brist på entydiga bedömningsgrunder har gett upphov till en handel i vinstsyfte med organiserade flyktingtransporter. Härvid kan flyktingbegreppet bli utnyttjat bl.a. för att kringgå enskilda länders bestämmelser för legal invandring. Den organiserade flyktinghjälpen genom UNHCR:s försorg har verksamt bidragit till att lindra mänskligt lidande som denna hjälp förutan skulle sluta i katastrof och undergång. Det är nödvändigt att denna verksamhet vidareutvecklas och effektivise ras. ICARA II har påvisat hur detta är möjligt. Samordningen mellan flyktingoch utvecklingshjälp är en väsentlig fråga att finna formerna för. Mycket återstår att göra vad beträffar bilaterala överenskommelser för reglering av flyktingströmmar. Icke minst Sverige har på senare tid fått erfara de negativa konsekvenserna av avsaknaden av ett gemensamt mellanstatligt regelsystem. Framtagandet av ett sådant är en angelägen och brådskande uppgift för regeringen och att med kraft driva på i berörda internationella fora. Herr talman! Uppgifterna om antalet flyktingar i världen varierar beroende på om beräkningsgrunden utgörs av den snävare definition på flykting som tillämpas i FN:s flyktingkonvention, eller om även ”displaced persons” inräknas. Enligt UNHCR:s beräkningar uppgick mot slutet av 1983 det totala antalet flyktingar i världen till ca 10 miljoner. Samma källa uppskattade ett år tidigare antalet flyktingar till 15-18 miljoner. Skillnaden mellan de båda åren kan förklaras av att olika beräkningsgrunder tillämpats. I Svenska röda korsets och Rädda barnens rapport från 1982, Flyktingar — bakgrund, kartor och statistik, har man använt en vidare definition av flyktingbegreppet — ”Flykting är den person som flytt beroende på av människan framkallade katastrofer”. På denna grund räknar dessa organisationer med att det finns 15-18 miljoner flyktingar i världen. Vidare uppskattar man att denna siffra stiger med ca 2 miljoner varje år. Fördelade på kontinenter finns det i dag 4,7 miljoner flyktingar i Afrika, ca 7 miljoner i Asien, 300 000 i Sydamerika, ca 1 miljon i Centralamerika och 750 000 i Europa. Vissa områden kan urskiljas som särskilt hårt drabbade. Främst gäller detta Afrikas horn och Sudan med ca 3 miljoner flyktingar. Främre Asien med 2,6 miljoner och Främre Indien med 3,5 miljoner. Varje enskilt livsöde bland dessa miljoner människor är präglat av hemlöshet, svält och umbäranden, otrygghet och resignation. Världssamfundet och enskilda bättre lottade länder måste solidarisera sig med dessa hårt drabbade människor och hjälpa dem att bygga upp en ny existens. Bästa vägen vore att även inom flyktingpolitiken arbeta efter Röda korsets devis ”Bättre förebygga än att bota”, dvs. komma åt och undanröja orsakerna till flyktingfenomenet. Dagens flyktingsituation söker sitt ursprung i två från varandra väsensfrämmande huvudorsaker — maktpolitiska strävanden samt etniska och kulturella skillnader. Exempel på den förra är Sovjetunionens ockupation av Afghanistan samt på den senare flyktingströmmarna från och inom Tchad, Uganda, Zimbabwe m.fl. afrikanska stater. Situationen på Afrikas horn ger exempel på en samverkan mellan såväl maktpolitiska sovjetiska intressen som etnisk-kulturella skillnader. Sovjetunionens aggressiva utrikespolitik framgår av att den medverkat till uppkomsten av världens två största flyktingområden — det ena med Afghanistan som utgångsland, det andra med Etiopien. I detta maktspel sitter de mänskliga rättigheterna trångt, och känsligheten för de mänskliga lidanden som förorsakas därav är förträngd. Denna brutalisering av formerna för internationellt umgänge måste brännmärkas. Om cynisk hänsynslöshet vittnar de metoder som tillgrips för att nå fram till ett uppsatt maktpolitiskt mål. Från Afghanistan strömmar rapporter in om hur den sovjetiska ockupationsmakten, inför omöjligheten att nå ett militärt avgörande, tillgriper terror av olika former mot civilbefolkningen. Mest avskyvärd är metoden att åstadkomma svält genom att bränna åkrarnas gröda och därmed tvinga folket på flykt undan hungersnöd. En medvetet konstruerad hungersituation är ett vapen, som kommit till användning mot en motsträvig befolkning även i andra diktatoriskt styrda länder. Uteblivna livsmedelskuponger som påtryckningsmedel vid det senaste valet i Nicaragua, stoppade livsmedelstransporter till hungrande människor i Matabeleland, Zimbabwe, samt nu senast den etiopiska regeringens vägran att underlätta transporterna av livsmedel till de svältande i Wollo, Tigre och Gonder är exempel på hur denna djupt inhumana metod systematiskt kommer till användning. De flyktingskapande orsakerna måste undanröjas med alla fredliga medel. En bred folklig opinion måste frammanas till stöd för Förenta nationerna att kräva respekt för konventionen om de mänskliga rättigheterna och det senare tillkomna Helsingforsavtalet. I samma riktning bör de biståndsgivande länderna arbeta — ej minst genom skärpta krav på mottagarlandets samverkan till att hjälpen leder till ökad demokratisering. En samverkan av detta slag leder fram till den form av samarbete som Ernst H. Haeckel på sin tid benämnde ”denna den mest utpräglade altruistiska principens frukt”. Motsatsen, det flyktingskapande våldet, leder endast till en bekräftelse av Toyohiko Kagawas uppfattning: ”Varje våldsam revolution blir aldrig i längden framgångsrik — resultatet blir endast en ökning av de utblottades antal.”

Herr talman! I maj månad i år inleds i Ottawa en konferens om hur FN:s och Helsingforskonferensens deklarationer om de mänskliga rättigheterna tillämpas och efterlevs runt om i världen. För att något belysa behovet och värdet av den nyssnämnda konferensen vill jag återge några synpunkter i en artikel av den göteborgske journalisten Jan Behre, som specialiserat sig på ”avvikarnas” situation i östblocksländerna. Artikeln är daterad den 23 januari i år och återfinns i den nu nedlagda Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning. Jag citerar: ”Får en tidning publicera vilka skändligheter som helst, bara den sätter dem inom citationstecken? Den frågan fanns all anledning att ställa söndagen den 20 januari, när man läste Göteborgspostens utlandssida. Inom citationstecken kunde man där läsa rubriken ”Sionister hjälpte Hitler. Texten därunder var daterad Moskva och citerade utförligt den sovjetiska nyhetsbyrån Tass, som publicerat en intervju med en person som beskrivs som ”den sovjetiske historikern Lev Kornejev'”. Om det inte finns två Lev Kornejev i Sovjetunionen rör det sig om en av de mest ökända antisemitiska propagandisterna i hela Sovjetunionen. I en rapport från 1980 till Världskonferensen för Sovjets Judar hette det om Lev Kornejev: ”Han är en av de mest produktiva av de sovjetiska antisionistiska skribenterna. Hans artiklar har publicerats i strängt taget varje sovjetiskt pressorgan, och, ännu mer värt att notera, i militära publikationer.” Kornejevs specialitet är just att beskylla judar för att samarbeta med nazismen. Kornejev, liksom hela den sovjetiska antisemitiska propagandan arbetar under täckmantel av vad man kallar ”antisionism”. Men, kära läsare, låt er inte förledas av sådant kamouflage.

Och nog finns det de som glömmer. ”Det magiska årtalet 1984 visade sig vara inte stort mer än en litterär produkt”, kunde vi läsa i en nyårskrönika i G-P i december 1984. Och redan i början av 1984 hade en annan skribent i G-P skrivit; ”Ämnet börjar bli uttjatat”. Och ämnet var just 1984 och allt vad det årtalet genom Orwells roman kommit att symbolisera av hänsynslösa brott mot mänskligheten. Förtrycket och brotten mot mänskliga frioch rättigheter vilka sammanfattas i ett enda årtal — 1984— är verkligen mer än "en litterär produkt” och ”ett uttjatat ämne”.

Under 1984 fick inte heller en enda av veteranerna bland refusniks tillstånd att resa ut.

Jan Behre påminner i sin artikel om att det torde finnas miljoner människor inom östblocksländerna som förvägras sina mänskliga rättigheter. Men sådana tal verkar närmast ofattbara och anonyma för oss i västvärlden. Den som exempelvis har läst Gulagarkipelagen minns nog hur han så småningom trubbades av när det gällde de kollektiva beskrivningarna, men däremot hade lättare att engagera sig i några av de enskilda fallen. Låt mig därför ägna några minuter åt att redovisa situationen för några refusniks, dvs. judar som vägrats utvandra ur Sovjetunionen. 37-åringen Anatolij Sjtjaranskij, språkkunnig matematiker, gifte sig 1974 med Avital. Men hon tvingades att lämna Sovjet dagen efter äktenskapets ingående. Hon lever numera i Jerusalem och har kämpat för hans befrielse. Han häktades den 15 mars 1977 och dömdes så småningom till 13 år i fängelse resp. arbetsläger med hård regim. I normala fall brukar man räkna med att de släpps efter halva tiden. Så har inte skett i hans fall, utan han sitter fortfarande i ett läger. Jag har med jämna mellanrum försökt att sända försändelser till honom och gjorde det bl.a. strax före jul. Denna fick jag tillbaka för en tid sedan. Den är datumstämplad den 16 januari i Permskaya, dvs. på den ort där han vistas i läger. På paketet står Inconnu — okänd. Men samtidigt har man ett annat besked, som visar att i samma vecka besöktes han av sin mor, Ida Milgrom, och sin bror, Leonid. Då fanns han tydligen i samma fängelseläger. Jag kommer naturligtvis att reklamera mitt brev, men detta är ett bevis på hur man försöker avstänga fångarna från de kontakter som ingår i mänskliga rättigheter. Irina och Victor Brailovsky, två drygt 50 år gamla forskare, har nu i snart 15 år stått på listan och ansökt om att få utvandra. De har en son, Leonid, gift med en svenska, och inte ens han har tillåtits att komma till Sverige och förena sig med sin hustru. Alexander Lerner är en mycket känd och respekterad forskare och var också en av de privilegierade forskarna i Sovjetunionen ända till dess han anmälde att han var intresserad av att lämna sitt land — då han mer eller mindre avstängdes från verksamhet såsom forskare. Han har tillbringat många år i något slags intern förvisning. Hans hustru dog för ett par år sedan. Han har barn i Israel, men han får inte återförenas med dem. Vladimir Slepak är drygt 50 år, forskare, humanist. Han har samma situation. Ida Nudel är också strax över 50 år. Hon kallas inte utan anledning fångarnas ängel genom sina insatser till fromma för fångar i olika arbetsläger. Hon är nu hänvisad till den ur svensk synpunkt kända staden Bender, där vi en gång hade kalabalik. Jag vågar inte påstå att Ida Nudel åstadkommer någon kalabalik, men det var ändå en viss uppståndelse när en amerikansk politiker besökte henne. Hon förvägras att förenas med sin syster i Israel. Tanya och Veniamin Bogomolny, ett par relativt unga människor mellan 35 och 40 år, har i mer än tio år sökt tillstånd att förena sig med släkt och vänner i Israel. Till sist vill jag ge ytterligare ett exempel, Maria och Aba Taratuta i Leningrad, från samma lista. Jag har personligen träffat samtliga dessa utom Sjtjaranskij, som var häktad redan vid mitt första besök i Sovjet 1977. Alla uttryckte att de egentligen var utomordentligt förtjusta i sitt fosterland och dess natur, men de kunde inte förlika sig med att de förvägrades rätten att studera hebreiska och att utöva sin judiska kultur och religion. Det var därför de ville utvandra till Israel, som de betraktade som sitt andliga hemland och där de i flertalet fall också hade släkt och vänner. Dess värre har åren efter 1979 varit fyllda av besvikelser såväl för refusniks som för oss parlamentariker, forskare, jurister m.fl. i Sverige som har arbetat hårt för att hjälpa dessa olyckliga människor till deras självklara mänskliga rättigheter. Min förhoppning är att situationen under senare år i stor utsträckning kan ha varit avhängig av det förhållandet att de sovjetiska ledarna har varit långvarigt sjuka före sin bortgång. Det har naturligtvis lett till en känsla av osäkerhet och handlingsförlamning inom administrationen. Om man gör så litet som möjligt är risken uppenbarligen mindre att man begår något fel, sett ur den kommande regimens synpunkt. Herr talman! Sovjet har nu fått en relativt ung ledare med stark personlig utstrålning och av allt att döma mer öppen än de tidigare för moderna och mer humana tänkesätt. Det bör därför finnas anledning att förvänta en mer positiv behandling av refusniks än tidigare — ja, kanske rent av när det gäller s.k. dissidents, dvs. oliktänkande. Ett sådant agerande från Gorbatjovs sida skulle uppenbarligen skaffa Sovjet betydande goodwill i västvärlden och kunna förbättra relationerna även på andra områden.

Jag vill i sammanhanget notera att utrikesministern vid upprepade tillfällen har ställt sig bakom dessa mina tankar. Jag är därför övertygad om att han och regeringen i övrigt kommer att göra sitt bästa. Då tror jag också att vi kan ha en förhoppning om en bättre framtid för refusniks i Sovjet.

Herr talman! Antalet väpnade konflikter bara ökar. Sedan andra världskriget har det utkämpats mer än 150 väpnade konflikter, och antalet dödsoffer beräknas till omkring 30 miljoner människor. Det är ett klart belägg för att kapprustning, terrorbalans, militär konfrontation och avskräckningspolitik inte leder till fred. Väpnade angrepp och militär inblandning i andra länder strider mot folkrätten och måste fördömas oavsett om det sker i södra Afrika, Centralamerika, Afghanistan, Sydostasien eller Mellersta Östern. I lördags anordnades en stor demonstration här i Stockholm med parollerna Sovjet ur ur Afghanistan och Fred åt Afghanistans folk. Bakom demonstrationen stod fredsoch solidaritetsorganisationer och samtliga riksdagspartier — utom moderata samlingspartiet. Det är beklagligt att partiet ställer sig utanför en sådan samlad manifestation. Det vittnar om en bristande insikt om opinionsbildningens betydelse för att stärka och förankra den internationella solidariteten i vårt land. Fred och avspänning gynnar kampen för mänskliga rättigheter. Militärt våld och konfrontation ökar politisk förföljelse och förtryck. Ju större respekten är för de demokratiska frioch rättigheterna desto mer kan människorna kämpa för fred och försoning. Det behövs ett fruktbart växelspel i arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Det finns här ingen motsättning eller konkurrens. Det finns de som säger att demokratiska stater är en garanti för freden. Demokratiska stater sätter inte i gång krig, gör sig inte skyldiga till militära angrepp och interventioner. Bara diktaturstater ägnar sig åt sådana fredsbrott. Men detta är inte sant. Vi vet vilka demokratiska stater som angrep och intervenerade i Vietnam, Libanon och Centralamerika, för att nu ta några exempel. Att ge barn och ungdom insikt om de mänskliga rättigheterna och stärka deras respekt för människors grundläggande frioch rättigheter är enligt våra läroplaner viktiga mål för ungdomsskolan. I slutet av förra året anordnade skolöverstyrelsen en stor konferens under temat Fred och förtryck. Det var med förvåning man i pressen kunde läsa hur ledande moderata företrädare hårt angrep initiativet i stället för att ge det sitt stöd. Vägen till en värld där mänskliga rättigheter respekteras är förvisso lång. Den går bl.a. över internationella konventioner, överenskommelser, internationella inspektionsmöjligheter och nya demokratiska lagar där rättssäkerhet och rättvisa garanteras. Men framför allt fordras en stark, vaksam, allsidig och intensiv opinion. Fortsatta våldsaktioner emot och tvångsförflyttningar av Sydafrikas svarta befolkning kan bara leda till ett blodigt inbördeskrig. Kampen för ett enat, icke rasistiskt och demokratiskt Sydafrika måste ges fullt lagligt erkännande. Apartheidsystemet måste avskaffas. Ingen fredlig förhandlingslösning i Sydafrika är möjlig utan medverkan av befrielserörelsen ANC och den förenade demokratiska fronten UDF. Pretoriaregimen måste omedelbart och villkorslöst frige alla politiska fångar. Denna frigivning måste också gälla alla svarta ledare som företräder ANC och UDF. Pågående politiska rättegångar måste nedläggas. Den legendariske ledaren för ANC Nelson Mandela måste nu efter mer än 20 års fängelse friges och få full frihet att bedriva politisk verksamhet. Påtryckningarna mot Pretoriaregimen måste internationellt förstärkas. Det är hög tid att FN:s säkerhetsråd beslutar om obligatoriska ekonomiska sanktioner mot Sydafrika. USA och vissa andra länders motstånd mot sådana åtgärder är inte försvarliga. Ett oljeembargo, som befrielserörelsens ledare i Sydafrika och Namibia nyligen vädjat om, skulle vara ett viktigt första steg mot fullständiga FN-sanktioner. En isolering av apartheidregimen i Pretoria är en nödvändig förutsättning för att kampen för ett icke rasistiskt och demokratiskt Sydafrika skall leda till framgång. Sveriges handel med Sydafrika och Namibia har under det senaste året ökat på ett oroväckande sätt. Exporten till Sydafrika uppgick under förra året till inte mindre än 1 547 milj.kr., vilket är 45 90 mer än för år 1983. Exporten till Namibia fördubblades under år 1984 och uppgår till 4,7 milj.kr. Det är angeläget att vi verkar för en begränsning och om möjligt en avveckling av handeln med Sydafrika och Namibia. Det danska folketinget röstade nyligen igenom ett förslag till en nordisk handlingsplan för att avveckla handeln med Sydafrika och de nordiska rederiernas trafik på Sydafrika. Sverige bör vid det kommande utrikesministermötet i Helsingfors under april månad inta en positiv hållning till de danska förslagen. Statliga myndigheter och företag har frihet att avstå från inköp i Sydafrika. Det är viktigt att myndigheter och institutioner inte upphandlar varor som kommer från Sydafrika. Stockholmskonsums beslut att inte saluföra sydafrikanska varor är värt efterföljd av andra butiker och affärsföretag, såväl privata som kooperativa. Undersökningar visar att det finns ett positivt intresse bland affärsidkare och företagare för en köpbojkott, som alla konsumenter bör sluta upp kring. Svenska kyrkans avveckling av sitt aktieinnehav i svenska företag som bedriver verksamhet i Sydafrika är mycket välkommen och värd efterföljd av andra institutioner, organisationer och företag. Herr talman! I regeringsdeklarationen sägs att Europarådets stadga kräver att medlemsstaterna slår vakt om grundläggande demokratiska principer och mänskliga rättigheter, som ger organisationen dess unika roll och moraliska styrka. Däremot nämns ingenting uttryckligen om situationen i Turkiet i deklarationen. Trycket på Turkiet får inte mattas då det gäller genomförandet av en demokratisk utveckling. Förra månaden anordnades här i riksdagshuset Stockholmskonferensen om demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet med 200 deltagare från 13 länder, däribland företrädare för samtliga svenska riksdagspartier. Konferensen konstaterade att den efter folkomröstningen 1982 förda politiken i Turkiet inte visar respekt för grundläggande mänskliga rättigheter. Antalet politiska fångar är alltjämt mycket stort, tortyr förekommer fortfarande, och de verkställda dödsdomarna är många. Konferensen noterade dock att en officiell kommission tillsatts i Turkiet med uppdrag att utreda förekomsten av tortyr mot arresterade personer. Dessutom har domar mot poliser som utfört tortyr avkunnats. Tryckfriheten är emellertid starkt begränsad liksom rätten till facklig och politisk verksamhet. Yrkesförbudet, som drabbat över 70 000 kommunala tjänstemän, lärare och akademiker, är också djupt oroande inslag i det turkiska samhället liksom de nya rättegångarna mot oppositionella. Turkiet beviljades 1984 återinträde i Europarådets parlamentariska församling, varvid förutsattes en utveckling i Turkiet i riktning mot demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. I slutet av april skall Europarådet mot den bakgrunden på nytt pröva Turkiets medlemskap. Stockholmskonferensen uppmanade Europarådet att kräva att Turkiet för fortsatt medlemskap efterlever Europarådets bestämmelser och genomför snara beslut och åtgärder för att garantera en demokratisk utveckling i landet med respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna. Det är mycket angeläget att Sverige vid detta möte med kraft verkar för detta. I regeringsdeklarationen sägs att regeringen med stigande oro följt den senaste tidens händelseutveckling i Centralamerika och att allvarligast är situationen i Nicaragua. Nu senast uttalade USA:s president Ronald Reagan att USA:s regering eftersträvar ett störtande av Nicaraguas regering. Det är uppenbart att varje åtgärd USA vidtar för att uppnå detta mål är ett klart brott mot folkrättens mest grundläggande principer. Inom kort kommer USA:s parlamentariska institutioner att fatta beslut angående en begäran från Reaganadministrationen att utbetala ytterligare 14 miljoner dollar till stöd för de antisandinistiska rebellstyrkor som går under namnet contras.

Contadoragruppens fredsdokument ger förslag i säkerhetsfrågor, ekonomisk och social politik, stopp för vapenleveranser mellan länderna och förbud mot inrättande av utländska baser och militärövningar med deltagande av utländska trupper. Invändningar mot detta basdokument har rests från bl.a. El Salvador och Honduras. Ländernas synpunkter stämde väl överens med dem som framkommit från USA:s sida. Dokumentet har emellertid godtagits av Nicaragua och är värt svenskt stöd.

Herr talman! Stor uppmärksamhet har under den senaste tiden — och med all rätt — ägnats övergreppen mot och det meningslösa dödandet av färgade i Sydafrika. Även mot det alltför ofta bortglömda kriget i Afghanistan har man på olika sätt sökt väcka en opinion. Men det är — som en tidning uttryckte det häromdagen när den jämförde Sovjetunionens krig i Afghanistan med USA:s i Vietnam — så att ”Problemet är att Afghanistan är ett slutet land”. Och vidare: ”Slutenheten skiljer Afghanistan från Vietnam.

Herr talman! Det andra världskriget närmade sig för 40 år sedan sitt slut. I Jalta hade Churchill, Roosevelt och Stalin enats om uppdelningen av Europa — beslut som av Sovjet tolkades som att det i allt öster om Oder-Neisse-linjen var fritt fram för kommunistiska system. Detta kom att gälla även i de tidigare fria staterna Estland, Lettland och Litauen. Och dessa stater är fortfarande ockuperade av Sovjetunionen. Det som händer i dessa stater är liksom allt annat på andra sidan järnridån i stor utsträckning skyddat från insyn. Det ingår i de totalitära, slutna samhällena. Trots detta nås vi ibland av nödrop; av rop på frihet för de baltiska folken och av bön om hjälp för enskilda som av olika skäl — skäl som vi inte skulle acceptera i den fria världen — är fängslade, deporterade och ibland försvunna. Ett sådant fall är den estniske medborgarrättsaktivisten Mart Niklus. Mart Niklus är en 50-årig estnisk akademiker, som redan under åren 1958-1966 satt i sovjetiskt fängelse för att han sänt fotografier, som belyste de sociala förhållandena i Estland, till väst. Mart Niklus har ej tillåtits arbeta inom sitt specialområde utan har varit tvungen att försörja sig som bl.a. chaufför. I april 1980 arresterades han på nytt och dömdes i januari 1981 till tio års straffarbetsläger med speciell regim och fem års förvisning för att han i första hand krävt upphävande av Molotov-Ribbentropp-pakten och att Estland, Lettland och Litauen åter skall bli självständiga. Han fördes bort från sitt hemland till det avlägset belägna straffarbetslägret 389/36 i Perm, där han i juli 1983 straffades med tre års fängelse med speciell regim för att han ”systematiskt stört disciplinen”. Den 30 oktober 1983, Sovjetunionens politiska fångars dag, genomförde Mart Niklus tillsammans med tolv övriga samvetsfångar i Chistopolfängelset en hungerstrejk i protest mot inhumana fängelseförhållanden, undermåliga matransoner och prygling. Den 26 mars 1984 fick hans mor, fru Elfriede Niklus från Tartu, besöka honom i fängelset. När Mart Niklus hörde att samtalet måste föras på ryska vägrade han och sade att han fr.o.m. den 27 mars påbörjar en hungerstrejk som varar till dess att fängelseledningen tillåter honom tala estniska med sin mor. Detta var alltså på dagen för ett år sedan. Under det gångna året har fru Elfriede Niklus ingenting hört från sin son, och hon fruktar att han inte längre är vid liv. Vid besöket var Mart Niklus allvarligt sjuk — han lider av en svårartad sjukdom. När Mart Niklus i början av 1980 på inbjudan av sin släkting Peeter Niklus, bosatt i Norrköping, anhöll om tillstånd att få emigrera till Sverige avslog sovjetiska myndigheter hans ansökan. Peeter Niklus upprepade sin inbjudan 1983 och 1984, och statens invandrarverk har beviljat Mart Niklus inresevisering samt uppehållsoch arbetstillstånd. För att rädda sonens liv har fru Elfriede Niklus flera gånger vädjat till sovjetiska myndigheter om att befria sonen från straffet och möjliggöra hans emigration till Sverige. Herr talman! I en skrivelse av den 4 mars i år vädjade Hjälpcentralen för politiska fångar i Estland till statsminister Olof Palme — det var inte första gången — om hjälp av den svenska regeringen för att Mart Niklus skall få komma till Sverige.

En kortfattad beskrivning av fallet Mart Niklus samt en kopia av USA:s president Ronald Reagans proklamation om Mart Niklus bifogas. Som framgår av de citerade slutorden har även USA:s president engagerat sig i detta speciella fall. Herr talman! Jag har — och jag har gjort det många gånger här i riksdagen — i denna utrikespolitiska debatt velat fästa uppmärksamhet inte bara på fallet Mart Niklus utan även på förhållandet att det i vårt närområde finns tre tidigare fria nationer som fortfarande är förvägrade rätten till nationell frihet och oberoende. Sverige — som i så många sammanhang agerar världssamvete — får inte glömma bort detta. Det gäller dessutom tre nationer som vi sedan århundraden har en nära historisk gemenskap med. Jag hoppas också att vår utrikesledning — jag vill understryka det, eftersom utrikesministern fortfarande är kvar här i kammaren — som ännu inte gett Hjälpcentralen för politiska fångar i Estland svar på dess vädjan om hjälp för Mart Niklus, gör allt som står i dess förmåga för att hjälpa honom till frihet — till ett liv i frihet i vårt land. I den utrikespolitiska deklarationen i dag sägs det bl.a.: ”Det finns ett klart samband mellan mänskliga rättigheter och fredlig utveckling. I varje samhälle där människor förtrycks uppstår konflikter som kan bidra till ökad internationell spänning. Ökat yttre hot kan tas till intäkt för att skärpa existerande förtryck. FN:s medlemsstater har åtagit sig att främja och skydda mänskliga rättigheter. Brott mot dessa hör därför inte till en stats inre angelägenheter.” Herr talman! Det är bra att detta utsagts. Det måste också gälla de baltiska staterna. Jag vill också betona att vi, som tillhör en generation som minns att det en gång fanns fria stater i Baltikum, har ett alldeles speciellt ansvar. Och det är att se till, att kraven på nationell frihet för Estland, Lettland och Litauen inte tystnar förrän dessa länder på nytt är fria, självständiga nationer med rätt att själva forma sin framtid.